Herr talman! Jag skall mycket noga akta mig för att provocera fram en lång debatt i Brommafrågan. Alla som så önskar och har tid kan gå tillbaka till kammarens protokoll för den 24 april i fjol och där ta del av alla argument som finns och har funnits i denna fråga. Det är kanske ändå ett par tre saker i herrar Clarksons och Sellgrens anföranden som jag anser bör kommenteras. Jag tror och hoppas, herr Clarkson, att de borgerliga är vänner till de bullerstörda. Jag måste emellertid säga att det tyvärr fram till i dag har tagit sig mycket svaga uttryck. Det finns möjligheter att, om man så önskar, ta kraftigare tag för att hjälpa de människor som bor i Bromma under olidliga förhållanden. Sedan säger herr Clarkson gång på gång att det är den tidigare regeringens bedömning som på ett så olyckligt sätt har låst den här frågan. Ja, fråga är om det verkligen var den tidigare regeringens bedömning. En regering är bl.a. ett verkställande organ. Men regeringen har under alla år haft möjlighet och skyldighet att ta hänsyn till och grunda sina beslut på andra organs bedömningar. Det är därför inte riktigt att i detta fall bortse från vad som anförts av socialstyrelsen, planverket, luftfartsverket, Stockholms kommun, Stockholms miljö och hälsovårdsnämnd och många andra organisationer och gömma dessa bakom beteckningen ”den gamla socialdemokratiska regeringen”. Nämn i stället alla institu tioner och organisationer, som under årens lopp slagits vid sidan av den socialdemokratiska regeringen för att få ett slut på bullereländet i Bromma! De är säkerligen inte rädda för att bli nämnda vid namn, utan jag tror att de på nytt — om så behövs — kan träda fram och tala om sin uppfattning. Det sägs att vi kommer att få tystare flygplan. Det är säkerligen riktigt. Men när kommer vi att få det? Vi kan inte gärna kräva att Linjeflyg, som. nu håller på att bygga upp en Fokker F 28-flotta på 15 eller kanske 20 plan fram till 1980-1985, genom ett riksdagsbeslut eller någon annan åtgärd skall tvingas byta ut dessa plan, som kostat tiotals eller kanske hundratals miljoner kronor i investeringar, mot Dash 7 eller något annat plan. Det fungerar inte så, herr Clarkson. Även om man kan tillåta sig att säga så i riksdagen, ligger det inte någon verklighet bakom det. Arlanda kan inte ta emot trafiken nu, säger herr Clarkson. Nej, det kan man tydligen inte göra, och vi respekterar det. Vi har inte sagt ett ord om de ändrade förutsättningarna på Arlanda. Men detta är ju inget skäl för att de som bor i Bromma skall störas i all framtid. Slutligen vill jag säga att de bullernormer jag talade om och uppgifterna på antalet störda inte är den gamla regeringens siffror, utan det är hälsovårdsnämndens, socialstyrelsens, planverkets och luftfartsverkets siffror, som vi bara har refererat.
Herr talman! Störningssituationen på Bromma är komplicerad. Det finns dels människor som verkligen är störda, dels människor som den tidigare kommunikationsministern ansåg vara störda men som inte känner sig störda. Detta är en opinionsyttring som aldrig kom fram under den debatt, som föregick beslutet om nedläggningen av Bromma flygplats. Man beslöt att folk i enlighet med vissa tekniska normer borde känna sig störda och irriterade. Men situationen är i själva verket inte sådan. Det finns mycket gott underlag för vår uppfattning att en överväldigande majoritet av befolkningen i Bromma är nöjd med flygplatsen och vill att den skall finnas kvar. Det är då vår plikt att se till att de som av hälsoskäl eller andra skäl känner sig störda blir hjälpta på det sätt som situationen kräver, dvs. genom omfattande isoleringar eller genom inlösen av deras fastigheter så att de får möjlighet att skaffa ett annat hem. Jag är medveten om att Fokker F 28, som herr Norling sade, är en flygplanstyp som vi säkert får behålla minst tio år till. Det finns möjligheter att den dag som i dag är exakt fastställa i vilken utsträckning Brommas befolkning blir störd hälsomässigt och miljömässigt. Det kunde man inte ta reda på vid undersökningarna på 1960-talet. Därför var det beslut om Brommas nedläggning som fattades för ett par år sedan redan av det skälet fattat på felaktiga och otidsenliga grunder. Låt oss få en ny undersökning som säger vad Fokkerflottan betyder för Brommas befolkning. Bibehållande av Bromma flygplats Bromma flygplats
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Norling säger att man skall akta sig för att provocera i debatten. Det bådar gott för den fortsatta diskussionen i den här frågan. Han hänvisar bara till tidigare debattprotokoll i riksdagen. Det är klokt eftersom där finns en hel del uppgifter som tål att granskas, en hel del uppgifter som är mindre tåliga för granskning och uppgifter som herr Norling har varit med om att lämna, vilka inte ens tål en ytlig belysning. Det är alldeles riktigt att vi nu står inför ett utbyte av Linjeflygs flygplansflotta. Det är rätt olyckligt att vi inte har löst den här flygplatsfrågan innan vi hamnat i detta läge. Vem skall lastas för det? Metropolitan har flugit sedan strax före mitten av 1950-talet och är avskrivningsfärdig för länge sedan. Bara genom ett skickligt och noggrant arbete och underhåll av dessa flygplan är de flygdugliga och fullt Nygsäkra i dag. Men de går inte mycket längre till. Det är alltså en brist i framförhållningen att vi skall driva en trafik med sådana flygplan så länge och inte se framåt mot vad vi har för flygplatser och normer som passar för de flygplan som är aktuella att avlösa de gamla flygplanen. Jag måste erkänna att det just nu är ett dilemma i utredningsarbetet. Jag har tidigare betonat att jag känner stor respekt för dem som blir störda av flygplansbullret, men jag har samtidigt varit angelägen att framhålla att man måste veta vad som är sanning när det gäller störningsfrekvensen. Det har kommit en rad olika uppgifter som har konfunderat oss som inte bor i Bromma. Det är upplysningar som vi har fått genom privata kontakter och uppgifter om störningsfrekvensen ute på Bromma. Det gör att bilden för oss som skall ta ställning i den här frågan är förvillande. Därför måste vi veta vad som är rätt och vad som är mindre sakligt. Det är detta jag hoppas att den nya utredningen skall kunna tala om, eftersom förhållandena på Bromma inte nu är tabu för en undersökning.
Herr talman! Jag skall avsluta den här debatten för min del genom att säga ett par tre saker. I sitt första inlägg sade herr Clarkson att det i första hand och enkannerligen var socialdemokrater som hade drivit den här frågan genom åren. Jag vill påminna om att det vid den förra voteringen 1975 var ett antal centerpartister från Stockholm och Stockholms län som hade samma inställning som vi i den här frågan, vilket naturligtvis på sit sätt bidrog till att resultatet den gången blev som det blev. Rätt skall ju vara rätt, herr Clarkson, även i det här sammanhanget. Herr Clarkson sade också att det var en grupp mycket högljudda människor som hade lyckats övertyga herr Norling och att det skulle ha gjort att jag tid efter annan går upp och vädjar för alla de människor som anser sig störda och lider av bullret vid Bromma. Jag tycker inte, herr talman, att den repliken fordrar någon kommentar. Den är så infam och så förnedrande för alla de människor vilkas problem vi här diskuterar att jag skall bespara kammaren och protokollet att bemöta den. Låt mig bara säga att om man kallar alla dessa entusiastiska människor, som vill skapa en bättre miljö åt andra, för högljudda människor och ingenting annat, då har debatten sjunkit mycket, mycket djupt. Gång på gång återkommer påståendet att alla de siffror som har nämnts om antalet bullerstörda skulle vara felaktiga. Jag har själv aldrig fastnat för någon exakt siffra. Jag tillät mig i dagens debatt att hålla mig till endast två tal, nämligen totalt störda 100 000 och gravt störda 10 000. Lägre kan man inte gå, om man skall använda luftfartsverkets, planverkets och hälso och miljövårdsnämndens i Stockholm siffror. Man kan inte gå djupare, för då far man med osanning åt det hållet. Jag tog medvetet de allra lägsta siffror jag kunde ta för att inte utsätta mig för risken att här bli beskylld för att använda för höga tal. Jag förstår, herr talman, att debatten på den borgerliga sidan förs som den tidigare förts och att resultatet kommer att bli detsamma i dag som förut. Vi kan naturligtvis hoppas på hjälp även denna gång från ledamöter på Stockholmsbänken och Stockholmslänsbänken, till den verkan det nu hava kan. Jag avslutar debatten för min del med att på nytt fråga: Varför kan vi inte gemensamt hjälpa alla de människor som sedan 1960-talets mitt och kanske längre har väntat på politikernas slutliga hjälp med lösningen av ett miljöproblem som de inte själva kan bemästra?
Herr talman! Herr Norling tog själv upp vad som hände vid förra voteringen. Jag vill inte försumma detta tillfälle att framhålla att den voteringen utföll som den gjorde till inte ringa del beroende på de beräkningar av kostnaderna för Brommas bevarande som herr Norling överraskande framlade i kammaren och som uppenbarligen var en felaktig addering av dessa kostnader. Dessa beräkningar förmådde åtskilliga socialdemokratiska ledamöter att svänga. Det var med mycket knapp majoritet som regeringen fick igenom sitt förslag i Brommafrågan. Det är inte heller rimligt och riktigt av herr Norling att försöka framställa sig och sina meningsfränder i denna fråga såsom de som ensamma ömmar för de bullerskadade människorna kring Bromma. Vi gör det i precis lika hög grad, men vi säger att man måste allsidigt sammanväga hela komplexet innan man fattar det slutgiltiga beslutet. Vi skall i detta sammanhang inte glömma, om vi ser det rationellt, att varje flyttning av en flygplats i och för sig innebär flyttning av buller. Det blir bara nya människor som drabbas av bullersituationen. Herr Norling anser det statistiskt belagt att tusentals människor är bullerstörda. Jag hävdar fortfarande att det finns andra uppfattningar. De som bor kring Bromma och som herr Norling påstår är störda har direkt tillfrågats i enkäter. Därvid har det visat sig att endast en ringa del av dem känt sig störda. Det är inte nödvändigt att människor skall Bibehållande av Bromma flygplats Bibehållande av Bromma flygplats känna sig miljöstörda bara därför att det finns normer eller byråkratiska beräkningar som säger att så måste vara fallet. Här finns en möjlighet att på ett helt annat sätt än som skedde under den tidigare beredningen innan beslutet fattades ta reda på vad berörda människor egentligen tycker. Det ankommer på oss och regeringen att fatta beslut, men man kan använda tidsfristen till att undersöka opinionen hos de berörda.

Herr talman! Vad jag kommer att säga i den här debatten blir i huvudsak det jag anförde vid fjolårets riksdagsbehandling av samma fråga. Vänsterpartiet kommunisterna står fast vid sin tidigare intagna ståndpunkt, att flyget på Bromma bör avvecklas snarast möjligt. Varje uppskov och försening måste undvikas. Främst starka miljöskäl talar för detta. Alla är medvetna om att tiotusentals människor i de berörda delarna av Stockholms kommun upplever flygbullret som en plåga. Olika motiveringar har anförts, främst från borgerligt håll, mot en nedläggning av Bromma flygplats. Bl. a. har sagts att Bromma flygfält ligger närmare Stockholms city än andra tänkbara alternativ och att näringslivets företrädare vill ha Bromma kvar. Vad man anser på bolagskontor och i bankernas styrelserum tycks alltså för dessa partiers representanter väga tyngre än omsorgen om tiotusentals människors hälsa. Det har sagts att man vänjer sig vid flygbullret liksom vid annat buller, och det är möjligt att några människor har kunnat anpassa sig och leva med det, att de försöker inrätta sig efter bullret trots trassliga nerver, dålig sömn och andra olägenheter. Men det betyder inte att de sanitära och miljömässiga olägenheterna blir mindre. De kvarstår oförändrade, och de måste undanröjas. Det borde naturligtvis vara så att de berörda människornas intressen och uttalade krav och önskemål, inte företagens intressen, skall vara avgörande.

Föreningen har också påtalat de risker som över huvud taget är förenade med att ha en storflygplats mitt i Stockholms kommun. Man krävde för hyresgästerna i Vällingby, Råcksta, Blackeberg, Hässelby Gård och Hässelby Strand att flygtrafik till och från Bromma flygplats ej skulle tillåtas ske med Fokker 28 eller liknande plan och att Bromma flygplats snarast möjligt skulle avvecklas, varvid inrikestrafiken helt skulle förläggas till Arlanda. Herr talman! Den miljö som omger oss formas av människor, men miljön formar också människorna, och det finns därför ingen miljö som vi kan underlåta att ställa krav på. De restriktioner som miljöaspekterna sätter upp måste ha avgörande betydelse. Avgörande kan exempelvis inte få vara om flygpassagerarna får 10-15 minuters kortare resa eller ej. Det här betyder självklart inte att man i en bedömning kan låta bli att ta hänsyn även till kommunikations och kostnadsaspekter. Klart är också att oavsett var en alltmer stegrad flygtrafik förläggs kommer ett stort antal människor att bli direkt eller indirekt berörda. Inrikesflygets starka utveckling har medfört ökade miljöproblem kring de större inrikesflygplatserna, bl.a. i form av buller. Därför måste man utvidga frågeställningarna och diskussionerna från att i stort sett bara gälla var Nlygtrafiken skall förläggas till att även omfatta en kritisk granskning av Nygtrafikens utveckling. Flygtrafiken måste sättas in i ett totalt trafikpolitiskt sammanhang. Och det innebär att flyget måste bedömas mot bakgrund av både behovet av snabba transporter och möjligheten av alternativa färdsätt. De svårigheter med energiförsörjningen som alltmer har gjort sig påminda aktualiserar behovet av ett energisnålare samhälle, inte minst då det gäller kommunikationerna. Detta betyder att flyg i förhållande till järnväg på avstånd upp till 40 å 50 mil ter sig alltmera oförmånligt. Vi vet också att de satsningar som gjorts på privatbilismen har försämrat underlaget för en väl utvecklad kollektivtrafik på marken, och det finns nu risk för att en ohämmad utveckling av privatflyget både försämrar underlaget för ett väl utvecklat trafikflyg och åstadkommer svåra skadeverkningar på miljön. Vänsterpartiet kommunisterna anser att Bromma flygplats skall läggas ner. Den ståndpunkten har vi intagit i olika sammanhang, när frågan har varit föremål för diskussion och ställningstagande. Men vi har också hävdat att sysselsättningsaspekterna för de människor som berörs måste göras till föremål för ytterligare uppmärksamhet, och ett intimare samarbete måste etableras mellan å ena sidan den personal som kan komma att beröras och å andra sidan resp. myndigheter och företag. Alldeles särskilt har vi understrukit vikten av att de fackliga organisationerna därvid får en ordentlig representation och ett ordentligt inflytande. Vidare har vi sagt, att om sådana undersökningar och eventuella utredningar rörande sysselsättningen skulle visa att så är nödvändigt kan vi vara med om att något förlänga tidsfristen för flygplatsen, för att inte berörda människor skall komma i kläm. Detta har dock ingenting med frågan om en utredning av Brommas bibehållande eller inte att göra utan gäller närmast ett tillvaratagande av den berörda personalens intressen. I detta sammanhang vill jag också peka på den kommun som berörs då det gäller Arlanda flygplats, nämligen Sigtuna kommun, och de problem man där har med sysselsättningen. Sigtuna kommun har mer eller mindre lovats olika arbetstillfällen i samband med statliga utlokaliseringar under de senaste åren, men dessa löften har inte infriats. Om man nu skulle lösa även denna fråga på ett sätt som innebär att de arbetstillfällen som följer med en flyttning av verksamheten vid Bromma flygplats till Bibehållande av Bromma flygplats Bromma flygplats Arlanda inte blir av, så gör det situationen ännu svårare för Sigtuna kommun och dess invånare. Jag tycker att också detta bör tas med i bilden.

Herr talman! Frågan om bibehållande av Bromma flygplats är en kommunikationsfråga, en miljöfråga och en säkerhetsfråga. Både här i dagens debatt och i tidigare diskussioner visar det sig att de flesta som bor ute i landsorten och som har anledning att mer eller mindre ofta Nyga till Stockholm nästan enbart upplever frågan som ett kommunikationsproblem. Kommunikationsaspekten har ju andra fört fram, varför jag inte närmare skall kommentera den delen av frågan. Men vi stockholmare — och då kanske speciellt de som bor i de västra delarna av Stockholm, men även invånarna i t.ex. Solna och Sundbyberg — upplever Bromma flygplats främst som ett stort miljöproblem. Jag själv var inte med i den här kammaren när frågan diskuterades tidigare, men jag har deltagit i flera debatter i Stockholms kommunfullmäktige om just Brommaflyget, bl.a. då vi 1974 remissbesvarade betänkandet Brommaflyget. Jag kan därför inte låta bli att i den här situationen stryka under framför allt en del miljösynpunkter. Även om de, helt flyktigt, omnämnts i utskottets betänkande och ganska utförligt i reservationen bör de ytterligare poängteras. Miljö och hälsovårdsnämnden i Stockholm lät 1973 installera ett automatiskt registreringssystem för flygbullermätningar. Av de olika rapporterna framgår att allvarliga bullerstörningar förekommer, som innebär en direkt sanitär olägenhet för de människor som bor runt fältet. Undersökningarna grundar sig därför inte endast på erfarenheter från 1960 talet, som herr Clarkson tycks tro. De utlovade löftena att bullret skulle minska genom att Fokker F 28 ersatte de gamla Metropolitanplanen och andra propellerplan höll alltså inte, även om bullermattans utbredning förändrades. Den har emellertid inte minskat. Vi vet nu att nya plan, som man kallar tystgående, utlovas i en framtid, men även med användande av de flygplan som nu projekteras kommer, som sagt, ett stort område runt flygplatsen att bli bullerstört. Även om det finns olika meningar om Bromma flygfält också i Stockholm, har en enig miljö och hälsovårdsnämnd avstyrkt fortsatt flygtrafik på Bromma, liksom man tidigare aktualiserade förbudet mot nattrafik. Att vid flygplanens starter eller direkta överflygningar tala utomhus går naturligtvis inte i bostadsområdena runt flygfältet, och många kan inte heller inomhus tala i telefon eller höra på radio eller TV. Mycket besvärande är dessutom planens avgaser som lägrar sig över omgivningarna och skapar en stark oro bland människorna för luftförorening. Ytterligare ett förslag har nu aktualiserats i Stockholms miljö och hälsovårdsnämnd, nämligen att förutom de bullermätningar som man tidigare gjort låta göra opartiska undersökningar, till skillnad från den undersökning som herr Clarkson refererade till, om hur människorna reagerar för fNlygbullret inom hela bullermattans område. Man vet nämligen att buller uppfattas ganska individuellt, men man vet också att ca 20 26 av de ca 140 000 människor som anses bo inom den kritiska bullergränsen utsätts för allvarliga störningar med risk för medicinska återverkningar, och många av dem upplever flygbullret som en verklig plåga i sin tillvaro. Lägg alltså märke till att det inte är ett ringa antal människor som berörs, även om man inte kan ange en exakt siffra. Nej, det gäller ungefär lika många som invånarna i t.ex. Nässjö kommun eller i hela Bodens kommun, en tredjedel av invånarna i Sundsvalls kommun, en fjärdedel av invånarna i Jämtlands län och mer än hälften av alla människor som bor på Gotland. När man nu talar om tystare plan som en lösning på det här problemet har, som vi hört, Dash 7 nämnts som framtida alternativa plan på Bromma, men Linjeflygs chef lär inte vara intresserad av dessa plan, då de inte tycks passa för Linjeflygs trafik. Risken att få behålla Fokkerplanen är därför ganska stor, och ännu värre är ju att en utökning till 13 eller IS plan är aktuell. Man måste därför lägga en oerhört stor vikt vid den sanitära olägenhet som flygbullret utgör och som kommer att öka vid ett större antal Fokkerplan. Jag tänker inte närmare gå in på de flygoperativa nackdelarna eller flygresenärernas besvär med två olika flygplatser, både för inrikesflyg och för byte mellan inrikesflyg och utrikes eller charterflyg. Men dessa antydningar, liksom vetskapen om att Bromma inte har kapacitet att ta hand om allt inrikesflyg och uppgifterna om den säkerhetsrisk som finns f.n. på Bromma, är skäl som talar mot fortsatt inrikesflyg där. Flygplatsen uppfyller tyvärr inte de internationella säkerhetskraven och får endast användas på dispens. Bromma är inte heller byggt för jet och landningsbanorna är mycket nerslitna. Huvudbanan är som en jättelik hängmatta. Inrikeshallen, trafikledartornet och restaurangen ligger för nära bansystemet. Ett bergsparti, som i dag utgör ett naturligt bullerskydd, måste sprängas bort och ytterligare omfattande arbeten göras om flygplatsen skall kunna fylla säkerhetsbestämmelserna. Dessutom tillkommer den säkerhetsrisk som ligger i att Nygplatsen är belägen i ett synnerligen tättbebyggt område och begränsas av två stora trafikleder. Tillbud har heller inte saknats: bl.a. gjordes helt nyligen två nödlandningar. Lyckligtvis blev eu fält i det ena fallet och en intilliggande sjö i det andra fallet nödlandningsplatser i stället för bebyggelsen eller trafiklederna. På grund av vad jag bl.a. framhållit i mitt inlägg anser jag att Linjeflygs verksamhet snarast möjligt bör överföras från Bromma till Arlanda. Jag kan därför inte heller anse det rimligt att Linjeflyg satsar stora summor Bromma flygplats Bromma flygplats på upprustning av Brommafältet innan den pågående utredningen är klar. Linjeflyg har tydligen tänkt sig att i dag uppvakta luftfartsverket för att presentera sina moderniseringplaner. Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att den nya utredning som nu tillsatts tar med även de här synpunkterna till alla övriga. Jag hoppas också, liksom herr Claeson var inne på, att man i utredningen allvarligt överväger om de prognoser är hållbara som omnämnts i diskussionerna om den kommande flygtrafikens omfattning. Inte minst den omständigheten att Nyget är oerhört resurskrävande och att brist på drivmedel lätt kan uppstå samt att starkt stigande oljepriser kan bli aktuella gör att flygtrafiken i världen inte helt säkert kommer att följa de hittills gjorda beräkningarna. Borde vi inte när det gäller inrikesflyg på korta sträckor i större utsträckning satsa på tät, snabb och relativt energisnål järnvägstrafik? Herr talman! På grund av mina tidigare ställningstaganden i andra politiska beslutsammanhang och som en följd av vad jag sagt här kommer jag att vid en eventuell votering rösta med reservationen.

Herr talman! Jag konstaterar att vi trots allt bedömer frågan om Bromma flygplats vara eller inte vara ur olika aspekter. Här finns när det gäller miljöaspekterna det synsättet att enligt byråkratiskt uppställda normer så och så många tiotusenden eller rent av hundratusenden är störda av trafiken på Bromma. Det finns å andra sidan sådana som säger att visst är det störningar och visst kan det röra sig om några tusen, men det är ingen överväldigande mängd invånare utan det är så pass litet antal att det måste finnas realistiska ekonomiska möjligheter att lämna ersättning. När nu fru Andrén säger att det kommer en opartisk undersökning om detta som gjorts bland dem som är berörda tycker jag att hon skall bromsa in och inte fatta beslut i frågan om Brommas vara eller inte vara utan såsom vi i utskottets majoritet säga att här finns en möjlighet att få ytterligare underlag för ett slutgiltigt beslut. Verkligheten har gett oss chansen, den har gett oss en frist som vi skall ta till vara. Jag tycker därför att fru Andrén åtminstone skall avstå i en kommande votering. Då det gäller Bromma som flygplats skall jag inte öppna någon diskussion, men de brister den har är till största delen, fru Andrén, beroende på att man har försummat, med den osäkerhet om Brommas framtid som rått, att tekniskt hålla flygplatsen i det skick den borde ha. I själva verket är Bromma flygplats från meteorologisk och teknisk synpunkt en juvel som vi knappast utan vidare kan kasta bort.
Herr talman! Tydligen kan herr Clarkson och jag inte riktigt komma överens om vilka siffror som gäller för gruppen av dem som anser sig bullerstörda, och det är ganska naturligt. Men som jag sade i mitt tidigare inlägg är det avgörande inte endast om man känner sig bullerstörd. Det är bevisat att ungefär 20 26 av de människor som bor innanför den kritiska bullergränsen faktiskt utsätts för allvarliga bullerstörningar. För herr Clarkson vill jag bara nämna när vi nu tvistar om siffror, att det innanför det aktuella området finns inte mindre än fem stora sjukhus, som vårdar psykiskt sjuka och långvårdspatienter. Jag vet av egen erfarenhet att dessa är mycket ömtåliga för buller och känner sig utsatta genom flygverksamheten på Bromma. Med anledning av påståendena om att man kan förbättra förhållandena för de bullerstörda genom att vidta bullerdämpande åtgärder bör det väl också omnämnas, att sådana åtgärder är mycket kostsamma. Att t.ex. köpa in de fastigheter som ligger inom det kritiska området eller att sätta in treglasfönster i fastigheterna där blir naturligtvis, inte minst med tanke på de stora sjukhusen, mycket kostnadskrävande.

Herr talman! Vi har fått en borgerlig regering och därmed också en ny kommunikationsminister. Han rivstartar med att tillsätta en ny utredningsman för Brommaflyget och kring denna person en referensgrupp. Så börjar nästa rond i frågan om Brommaflyget. Det var nog åtskilliga på bägge sidor om åsiktslinjerna som trodde att beslutet om överflyttning till Arlanda skulle stå fast. Dessutom trodde många att riksdagen skulle ha viktigare uppgifter än att gång på gång återuppliva en fråga varom beslut är fattade i flera omgångar. Ingen tänker tydligen i det borgerliga lägret på riksdagens anseende. Det är ytterst få frågor som har utretts så mycket som just flyget på Bromma och miljökonsekvenserna av denna verksamhet. För oss som har följt frågan på nära håll och som har lärt oss vilken betydelse en godtagbar miljö har för den enskilda människan är påhittet om en ny utredning oförklarligt. Om flyget, dess kapacitet, buller, avgaser, säkerhetsrisker m.m. finns inget mera att utreda. Allt tänkbart om detta och metervis med ytterligare material finns tillgängligt. Allt om de sanitära olägenheter som flyget skapar i stora områden av Stockholm med omnejd finns kartlagt och lätt tillgängligt. Allt enskilt tyckande och tänkande om Brommaflyget kan enklast konkretiseras i de objektiva mätvärdena från tre mätstationer, som Stockholms miljö och hälsovårdsnämnd har i verksamhet sedan 1973. Jag har i dag på morgonen hört mig för om de bullervärden avseende flygplansrörelser och bullerprofil som registreras av kontrollstationerna har ändrat sig i någondera riktningen efter den borgerliga valframgången den 19 september. Men dessa objektiva mätare fungerar på samma sätt som tidigare och registrerar varken större eller mindre värden. Vad kan en utredningsman göra åt detta? Skall han ställa om apparaterna så att bullerfrekvenserna minskar? Skall han föreslå åtgärder mot Bibehållande av Bromma flygplats Bromma flygplats den enhälliga miljö och hälsovårdsförvaltningen i Stockholm för att man där framhärdar i att flyget måste bort? Man har sysslat med denna fråga i åratal. Man känner till problemets miljömässiga kvalitet. Det gäller ett ställningstagande för vardagsmänniskan, den vanliga jobbaren eller tjänstemannen som i kampen för eu flygfritt Bromma ställer krav på en hygglig samhällsmiljö. Många av dessa människor har, enligt vad som uppgavs för mig på eu välbesökt socialdemokratiskt möte i går kväll, uppenbara besvär av flygverksamheten. På kvällskvisten har de, som just fru Andrén påpekade, svårigheter att samtala i telefon, att se på TV eller höra radio, ja, i en del lägenheter är det t.o.m. omöjligt att under vissa kvällstimmar föra ett normalt samtal inomhus. Nu föreslår docent Bo Lundberg i sin nya utredning att man skall isolera bostäderna — en isolering som skall anpassas till trafik med högst åtta Fokkerplan. Men Linjeflyg har snart 15 Fokkerplan i trafik. För denna situation finns inget förslag om förbättrad isolering. Brommafrågan är ytterst en kamp mellan miljön och bekvämligheten, mellan de många och de relativt få, mellan dem som störs och dem som flyger. De tiotusentals människor som arbetar och bor i området, går i skola där eller vistas på de sjukhus som finns inom störningsområdet är inte motståndare till flyget men anser fullt logiskt att när trafiken kan förläggas till Arlanda under former som är acceptabla, då bör den flyttas dit. Märkvärdigare är det inte. De boende anser knappast heller att de 75 ?6 av flygresenärerna på Bromma som består av folk i allmän eller enskild tjänst är så betydelsefulla att de oftast svåra miljöerna måste underordnas flygresenärernas intressen. Herr Clarkson talade i sitt inlägg om miljön. Det är i vanliga fall ett främmande ord för honom. Han återkom och sade att han ömmar för dem som drabbats av flygets skadeverkningar. Jag ber riksdagens ledamöter lägga märke till uttrycket ”ömmar för dem”. Han tyckte synd om dem, men det är precis vad man tyckt i alla tider. Man ömmar för dem, tycker synd om dem, men det finns andra intressen som tar över. e Herr Clarkson sade i en replik till Bengt Norling att flera socialdemokrater den 24 april 1975 hade röstat med dåvarande regeringen på grund av de siffror om kostnadseffekterna för en upprustning av Bromma som Bengt Norling lade fram under debatten. I det sammanhanget vill jag gärna till riksdagens protokoll ha sagt att de sifferuppgifterna var helt korrekta. De har ifrågasatts. men aldrig vederlagts. Det är de officiella siffror som kommer från Stockholms miljö och hälsovårdsförvaltning. Herr talman! Vi har tidigare vant oss vid att få höra och på den vita duken bakom oss få skåda kurvor. tabeller och bullernormer presenterade av borgerliga företrädare för Brommaflygets bevarande. I allt väsentligt har detta material tillhandahållits av endera flygbolagen eller docent Lundberg.

Därmed har det blivit rätt som var så alldeles fel 1975 och tidigare. Nu vill han ge Linjeflyg ett plan, Dash 7, som bolaget inte anser sig kunna använda. Linjeflygs verkställande direktör Sten Sandberg uppger i DN den 10 november att docent Lundbergs förslag inte är någon lösning på Linjeflygs problem. Så var det med den saken. Jag upprepar: Den tillsatta utredningen är en eftergift för eller, om man så vill, en gåva till de krafter i det svenska samhället som inte har mycket till övers för den enskilda människans behov av en trygg och stimulerande miljö. Utredningen har också fått en felaktig rubrik. Den borde ha fått namnet ”Utredning angående vissa personers ökade bekvämlighet m.m.”, för bakom alla dimridåer och fagra ord, bakom allt som sägs om människans behov av och rättigheter till god miljö, finns målsättningen att behålla flygfrekvensen på Bromma. Lyckas man med detta, vilket vi nu skall göra allt för att motverka, är det första gången i modern tid som den svenska riksdagens majoritet låter hänsynen till enskilda personers bekvämlighet ta över hänsynen till miljön. Det är dit kommunikationsministern siktar med sin nya utredning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Av artighet skall jag här replikera på herr Lindkvists inlägg; han är ju en av de mest pådrivande bakom dem som har fått fram beslutet om Bromma flygplats nedläggande. Herr Lindkvist försöker på icke okänt manér att framställa dem, som vill begagna den tidigare omnämnda tidsfristen för yuerligare, allsidig utredning, som sådana som går skumma ärenden. Han tänker väl på profitintressen osv.: jag vet inte riktigt vad han menar.

Jag tror detta så mycket mer som det är Bibehållande av Bromma flygplats Bromma flygplats känt, även i Stockholm, att vårt partis medlemmar till övervägande delen är vänner av en sådan utveckling, och vi har inte sämre väljarunderlag ute i Bromma för det. Det är uppenbart att det finns en väljaropinion som styr bakom de uppfattningar jag har gjort mig till talesman för i dag. Vad händer då om Bromma flygplats läggs ned? Enligt herr Lindkvists uppfattning bör området, förmodar jag, bli föremål för en omfattande bostadsbebyggelse. Herr Lindkvist kan inte vara omedveten om att en sådan bostadsanhopning i och för sig genererar ett betydande trafikbuller, som säkert har minst lika skadliga verkningar som det som alstras av den nuvarande flygtrafiken. Det är viktigt att vi har klart för oss att det inte finns några skumma intressen i detta sammanhang. I och för sig är det ett regionalt intresse men framför allt ett nationellt intresse, hur vi skall göra med flygkommunikationerna till och från Stockholmsområdet. Jag är övertygad om att det finns endast en sak att göra, och det är att använda den frist vi fått och utnyttja den så, att vi när det slutgiltiga beslutet skall fattas har ett realistiskt, allsidigt och rejält beslutsunderlag.
Herr talman! Först vill jag säga herr Clarkson att det resonemang han för om att det finns ledamöter av denna kammare som inte röstar efter sin övertygelse tycker jag är kvalificerat struntprat. Vi skall sluta med den sortens resonemang i den svenska riksdagen. Jag är helt förvissad om att oavsett hur man röstar i den här frågan så gör man det därför att man har kommit till en övertygelse. På det sakliga planet borde vi kunna hålla debatten i Brommafrågan. Herr Clarkson vill ha en tidsfrist. Till vad? Det finns metervis med material om Bromma. Allt som kan tänkas ha intresse i Brommafrågan är utrett och finns tillgängligt. Ingenting saknas. Materialet återspeglar naturligtvis värderingar; man gör oftast utredningar med sina politiska värderingar som grund. Det sägs: Hur stor vikt tillmäter man miljöfrågorna i förhållande till flygets separata intressen? Jag kan tala om för herr Clarkson att man i Stockholms kommun tidigare haft enhälliga politiska partier i Brommafrågan. Det är på den senaste tiden — på 1970-talet — som moderaterna har gått ifrån sin tidigare ståndpunkt. Vi har haft omröstningar i riksdagen tidigare där moderater på Stockholmsbänken röstat med den socialdemokratiska regeringens linje i Brommafrågan. De har så småningom fångats in av de intressen som vill ha flyget kvar, men de har en gång ställt upp på vår sida när det gällt att slå vakt om miljöintressena på Bromma. Slutligen vill jag säga att herr Clarkson inte skall vara bekymrad för hur Brommafältet skall planeras; det sköter stockholmarna. De är rädda om sin stad, herr Clarkson. Vi har t.ex. arbetat med dessa frågor i en av partikretsarna i Stockholms arbetarekommun och haft ett stort råd slag, i vilket allmänheten har deltagit. Var alltså inte bekymrad för det, herr Clarkson! Det klarar vi i Stockholm, det kan jag garantera.
Herr talman! Jag skall gärna göra det medgivandet, herr Lindkvist, att jag tar tillbaka detta om att rösta mot sin övertygelse. Jag använde i det sammanhanget ett felaktigt och för starkt ord. Jag menar att i denna. fråga är det många som röstar så som de har sett partiets majoritet ställa sig och att de då utan något större personligt engagemang låter partilojaliteten diktera ställningstagandet. Det jag nu säger är inget märkligt. Det är självklart att vi många gånger i sådana fall röstar på det sättet. Men i den sakliga debatten vill jag ha sagt till herr Lindkvist att vi här talar om att flytta buller — och det kostar pengar. Det kostar pengar att flytta Bromma flygplats, säkert några hundra miljoner kronor. Det betyder att någon annanstans skall ett visst antal människor bli störda av flygplatsbuller. Hela tiden måste vi alltså räkna med vad det kostar att spara mellanskillnaden i fråga om bullerstörda — det är dem vi skall betala och ersätta. Jag menar självfallet att i hela detta paket ingår en totalsyn, och det är därför jag vädjar om att kammaren i dag skall försöka samla sig kring att verkligen utnyttja den tidsfrist vi har för att skaffa oss den fullständiga bilden av möjligheterna — vad det kostar, vad som kan göras.
Herr talman! Det hedrar ju herr Clarkson att han tog tillbaka sitt yttrande om den personliga lojaliteten och övertygelsen. Nu säger han att han menar att man röstar som partiets majoritet utan ett personligt engagemang. Det är ungefär som herr Clarkson gör; jag tror att det är ett bra typexempel när vi diskuterar hur man tar ställning till politiska frågor i riksdagen. Sedan säger herr Clarkson att det kostar pengar att flytta Bromma flygfält och att vi i det sammanhanget också måste tänka på den ekonomiska effekten av bullerstörningarna. Jag har på den punkten några frågor som jag ställt många gånger tidigare: Vad är en förlorad hörsel värd? Vad är otrygghet i miljön värd? Vad är den omständigheten värd att folk har svårt att sova ordentligt på nätterna därför att de störs av flyget? Vad är det värt i en familj med småbarn där det morgontidiga trafikflyget väcker familjen? Är det inte värt mycket pengar. herr Clarkson, att se till att vi får en godtagbar miljö i det svenska samhället? Det tycker jag måste ha prioritet i förhållande till alla andra ekonomiska beräkningar. Får jag slutligen säga något till det första replikskiftet. Herr Clarkson framhåller att han inte har några skumma intressen. Nej, men i det här fallet är det många som har individuella intressen — och jag ser inget skumt i det. Det är inget skumt i att ha personliga intressen i att Nyg Bibehållande av Bromma flygplats Bromma flygplats trafiken blir kvar på Bromma. Men det är viktigt att de som har en miljömässig inställning får övertaget i en fråga av så stor samhällsvikt som det här gäller.

Herr talman! Här har uttalats önskemål om en kort Brommadebatt. För min del skall jag försöka tillmötesgå detta önskemål och endast ha ett kort inlägg. Man har hänvisat till tidigare debatt i denna fråga — den senaste, den 24 april 1975. Jag vill för min del också gärna hänvisa till den debatt som ägde rum den 26 november 1974. Jag har deltagit i båda dessa debatter och därvid understrukit att frågan om Bromma flygplats i hög grad är en riksangelägenhet och inte, som en del vill göra den till, en exklusiv Stockholmsfråga. Den landsända som jag kommer ifrån — sydöstra Sverige — har mycket dåliga järnvägskommunikationer. För oss har flyget betytt ofantligt mycket. Om Bromma skulle försvinna skulle det innebära en mycket stor nackdel. Jag vill också gärna understryka att samma är förhållandet för Gotland, Värmland och Västerbotten, för att bara ta några exempel. Över huvud taget råder i hela landet utanför Stockholm, såvitt jag förstår, mycket starkt den uppfattningen att Bromma om möjligt bör bibehållas. Man har angripit Arbetsgivareföreningen och Sveriges industriförbund och gjort gällande att det skulle vara något skumt när de försöker få ha kvar Bromma. Jag tycker att det är helt naturligt. De slår vakt om näringslivets intressen, och de vet vad det betyder för näringslivet i hela vårt land att vi har så goda kommunikationer som möjligt. Många ämbetsverk har flyttats ut, och för deras del betyder goda kommunikationer med huvudstaden mycket. En del av kammarens ledamöter kanske har uppmärksammat att man från visst håll önskade att statsverket — om Linjeflyg skulle upphöra att trafikera Bromma — skulle skaffa maskiner för ämbetsverken som kunde gå direkt till Bromma. Det är uppenbart så att det föreligger motstridiga uppgifter om hur stora olägenheterna är med att behålla Bromma. Då är det väl helt naturligt att man önskar en utredning som definitivt kan klarlägga de verkliga förhållandena. Det är djupt beklagligt att man inte tidigare har kunnat enas om en sådan utredning. För mig har det framstått som orimligt att man, när man diskuterat Nygverksamheten i Stockholmsområdet, icke har velat medge att man som ett utredningsalternativ fått ta med bibehållandet av Bromma. Det är många som nu är tacksamma för att den nye kommunikationsministern har tillsatt en utredning som förutsättningslöst skall se på den här frågan. Utredningen skall givetvis också bedöma vilka olägenheter det skulle innebära att ha Bromma kvar och vilka kostnader det skulle medföra att undanröja dessa olägenheter. Jag kan f.ö., herr talman, i allt instämma i vad herrar Clarkson och Sellgren anfört från denna talarstol. När vi senast voterade i den här frågan, den 24 april 1975, segrade de som motsatte sig en utredning om Bromma med 148 röster mot 143. Det är min innerliga förhoppning att den votering som strax kommer att äga rum skall ge ett annat resultat så att vi får en ordentlig utredning och ett rejält underlag för det slutliga beslutet om Bromma. Jag tycker att dagens debatt ytterligare har visat behovet av en sådan utredning. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! Brommas utflyttning till Arlanda handlar i huvudsak om två stora frågeställningar: miljöfrågor — buller — och kommunikationer. Men ytterligare en väsentlig faktor kommer in i bilden, och det är den ekonomiska sidan. Låt mig beröra den sistnämnda frågan först. En utredning som gjorts vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet visar att en flyttning av Bromma flygplats till Arlanda kommer att kosta samhället över 1 miljard kronor. Jag skall inte gå närmare in på detaljsiffrorna i det här sammanhanget. Jag vill slå fast att vi i landsorten anser att utflyttningen från Bromma till Arlanda inte bara är en Stockholmsangelägenhet. Att man från Stockholms horisont påtalar bullerstörningarna så markant är förståeligt. Vad som förvånar är emellertid att man inte samtidigt kräver stopp för spårvägstrafiken och den omfattande vägtrafiken, som uppvisar störningar som i decibel räknat är i paritet med flygets. Men låt mig bara som hastigast påpeka landsortens problem, om en snabb förbindelse med Stockholm försvinner. Man glömmer så lätt bort att många kommuner satsat stora pengar på flygfält, vilka blir mindre intressanta om Bromma försvinner. Jag kan bara nämna Oskarshamn och Västervik. Vi har sedan några år flygförbindelse från dessa platser till huvudstaden. Kommunerna fick ikläda sig borgensåtagande och garantera Syd Aero ett visst passagerarunderlag. Detta har aldrig behövt utnyttjas tack vare att resandefrekvensen ökat. Genom den utveckling som varit har Syd Aero fått lov att sätta in större plan och utöka trafiken till två turer i vardera riktningen per dag. Försvinner Bromma är det helt klart att trafiken från Västervik kommer att gå ned till noll. Även trafiken från Oskarshamn kommer att reduceras så kraftigt att lönsamheten för linjen kommer att medföra nedläggningshot. Detta är bara ett exempel av många runt om i Sverige. Efter samråd med min partikamrat Margot Håkansson här i kammaren vet jag att Bibehållande av Bromma flygplats Blekinge har i stort sett samma problem som Kalmar län. För stockholmarna är det förmodligen egalt var flygplatsen ligger, men för landet i övrigt är det av största vikt. den den ej vill röstar nej.

Herr talman! Trafikutskottets värderade ordförande har talat om vad saken gäller.

Det finns många skäl härför. Så t.ex. anser jag att den nya regeringen, som har denna fråga under behandling, skall få den tidsfrist som behövs för att komma fram till ett förslag om hur de möjligheter som en kanal i dag ger på bästa sätt skall kunna tas till vara. Kanaltrafiken ute i världen håller inte på att läggas ner, utan den kommer tvärtom att öka. Nya fartygskonstruktioner kommer fram. Det finns anledning att se den här kanalen också mot bakgrund av sysselsättningsaspekterna. En fördjupning och breddning av kanalen för större fartyg kan innebära att man har ett sysselsättningsalternativ på lager, så att många kan få anställning i en besvärlig situation. Allt detta tycker jag det är rimligt att departementet mer ingående skall få pröva innan man tar ställning i frågan. I utskottsbetänkandet har vi sagt att det är angeläget att departementet snabbt lämnar besked i frågan. Det innebär inte att det blir någon nämnvärd fördröjning. Det finns områden med intressanta och nya aspekter att diskutera. Jag tänker på energiförsörjningen och vad det exempelvis innebär att frakta olja och annat gods genom kanalen till inlandet. Jag är medveten om att den Hjalmarsonska utredningen, så som den är upplagd, inte ger praktiskt utrymme för annat än en upprustning — och en sådan vill vi ju allesammans ha. Med de nya aspekter som kommit in i bilden tycker jag det är rimligt att man undersöker förutsättningarna för också en fördjupning. Det kan ur dessa synpunkter också vara riktigt att utreda den framtida användningen av hela kanalen, inte bara västgötadelen. Kanalen går ju från väster till Bottenhavet i öster. Departementet bör alltså i ett sammanhang ges möjlighet att studera vilka åtgärder som också kan vidtas på kanalens östgötadel. Med dessa argument och detta ställningstagande ber jag att få yrka Nr 41

Herr talman! Det finns två alternativ för Göta kanals västgötadel. Det Upprustning och första är en utbyggnad av kanalen, breddning och fördjupning, till en — utbyggnad av Göta transportled för i första hand godstrafik. Det andra alternativet är en — kanal upprustning för att vidmakthålla kanalen som ett byggnadsminnesmärke som kan användas av fritidsbåtar. I motionen 1975/76:1524, som behandlas i trafikutskottets betänkande nr 7, har jag och några medmotionärer argumenterat för det första alternativet. För att här göra en sammanfattning av våra synpunkter anser vi att en utbyggnad skulle stimulera näringslivets utveckling i kanalområdet, ge förbättrade lokaliseringsförutsättningar och ökad sysselsättning samt möjliggöra billiga och miljövänliga transporter. Det är synnerligen angeläget att denna utbyggnad kommer till stånd så snart som möjligt. På grund av att kanalen nu är i mycket dåligt skick har lastbåtstrafiken minskat år från år och är nu nere i 10 000 ton frakttonnage mot 45 000 ton 1975 och 75 000 ton 1974. Denna utveckling är helt naturlig mot bakgrund av den osäkerhet som rått om kanalens framtid sedan decennier tillbaka. Ingen har vågat satsa på kanalfrakter. En utbyggnad skulle göra det möjligt att trafikera kanalen med fartyg med en lastförmåga av 1 500 ton. För att Göta kanal skall kunna utvecklas till en viktig transportled är det också nödvändigt att stöd lämnas nyttotrafiken i form av slopade kanalavgifter och bättre finansieringsformer för anskaffande av fartyg. Utbyggnadsalternativet förutsätter att staten övertar kanalen. Utskottet har i sin skrivning hänvisat till att ärendet är under beredning i regeringens kansli. Man har därvid förutsatt att med beaktande inte minst av trafiksäkerhets och energiaspekterna även utbyggnadsalternativet ingående prövas, eventuellt som beredskapsarbete. Utskottet framhåller att det är angeläget att förslag i ämnet snarast föreläggs riksdagen. I detta betänkande, till vars hemställan jag yrkar bifall, har utskottet uttalat att utbyggnadsalternativet ingående bör prövas. Det är min förhoppning att man i regeringens kansli därvid väger in även samhällsekonomiska aspekter såsom kanalens betydelse från regionalpolitisk synpunkt. Jag vill också understryka vikten av att frågan behandlas så snart som möjligt.

Herr talman! Riksdagen har vid två tidigare tillfällen uttalat sig för en utbyggnad av Göta kanals västgötadel. I motioner av riksdagsledamöter från fyra partier förordas en utbyggnad av kanalen. Likväl har vi att ta ställning till ett betänkande från trafikutskottet, som föreslår att motionerna inte skall föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Det ställningstagandet bygger utskottet på att man erfarit att utrednings 37 betänkande och remissyttranden är under beredning i regeringens kansli. Detta är ganska exakt detsamma som tidigare från socialdemokratiskt håll åberopats för att avvisa motionsyrkanden om Göta kanal. Regeringsmakten skiftar, men attityderna är desamma —t.o.m. formuleringarna. Utskottet säger sig vidare förutsätta att även utbyggnadsalternativet ingående prövas i denna beredning. Vilka skäl man har att förutsätta detta framgår dock inte. Utredningar som företagits har nämligen inte gått utöver upprustningsalternativet. De motioner som förordar en utbyggnad skall inte föranleda någon riksdagens åtgärd, om utskottet får sin vilja igenom. Motionen 1975/76:1526 från vpk, som jag tillsammans med flera övriga ledamöter väckt, går bl.a. ut på att riksdagen inför de överläggningar som aviserades i budgetpropositionen borde ge till känna sin mening rörande vikten av en utbyggnad av kanalen. Någon sådan mening vill inte utskottet medverka till att riksdagen ger till känna. Med de många borgerliga motionsinitiativen i minne är det svårt att befria sig från känslan att Göta kanal — liksom så många andra frågor — var mest intressant för de borgerliga partierna när det gällde att tillfoga den socialdemokratiska regeringen nederlag. Intresset tycks ha svalnat när de borgerliga själva fått regeringsmakten. Detta är lika avslöjande som beklagligt. För motionärerna kan det inte vara någon nyhet att ärendet bereds i regeringens kansli. Det visste alla när motionerna skrevs. Syftet med motionerna var väl ändå att riksdagen skulle ge till känna en mening i utbyggnadsfrågan och därmed påverka resultatet i beredningen. Om de borgerliga motionärerna nöjer sig med utskottets behandling av motionerna, innebär det att de viker sig i en fråga som man gjort så stort nummer av. Flera utredningar har sysslat med frågan om Göta kanals framtid. Kanaltrafikutredningens förslag om en begränsad upprustning av kanalen utsattes för hård kritik. Sjöfartsverkets utredningsförslag om en upprustning godtogs heller inte, och riksdagen uttalade vid två tillfällen — 1972 och 1973 — att alternativet med en utbyggnad av kanalen för trafik med större båtar borde prövas ingående. Den utredning som förre landshövdingen Jarl Hjalmarson senare företog stannade också vid en upprustning. Det är dessa faktiska förhållanden som utgör bakgrunden till de motioner som behandlats i trafikutskottets betänkande. I vpk-motionen anför vi att de företagna utredningarna har haft den svagheten att de i alltför hög grad begränsats till att studera kanalens skick och från nuläget söka framräkna transportekonomiska och andra effekter av olika åtgärder. Man har tydligen bara utgått från att kanalen finns sedan början av 1800-talet och att den endera bör rustas upp eller läggas ner. Någon offensiv roll har inte kanalen tilldelats. Någon verklig genomlysning av kanaltrafikens betydelse i samhällsekonomisk, regionalpolitisk, sysselsättningspolitisk och miljöpolitisk mening har inte företagits. Syftet med vår motion har bl.a. varit att riksdagen bör uttala att också dessa aspekter måste tas med i beredningen av kanalfrågan. — Nr 41 Utbyggnadsplanerna för Göta kanal som hittills diskuterats har främst Onsdagen den gällt västgötadelen. Vi menar dock att man inte bör stanna vid att pröva 8 december 1976 denna fråga. Aven kanalens östgötadel bör prövas som en fortsättning på en utbyggnad av västgötadelen. För dagen gäller ställningstagandet — Upprustning och i första hand upprustning eller utbyggnad av västgötadelen, men man = utbyggnad av-Göta bör sedan gå vidare och pröva frågan om utbyggnad av östgötadelen. kanal Ett beslut om utbyggnad av västgötadelen bör ses som en första etapp. Det enda positiva jag kan finna i trafikutskottets betänkande är uttalandet att det är angeläget att förslag i ämnet snarast förelägges riksdagen, bl.a. med hänsyn till oklarheten beträffande ansvaret för den framtida driften av kanalen. Den socialdemokratiska reservationen är mycket negativ till en utbyggnad av Göta kanal. Man finner de regional-, energi och miljöpolitiska liksom de trafiksäkerhetsmässiga skäl för en utbyggnad av kanalen som anförts i motionerna ogrundade. Man stöder sig på den Hjalmarsonska utredningen. Längre än till en upprustning av kanalen sträcker man sig inte. På en punkt sammanfaller den socialdemokratiska reservationen med vpk:s motion, nämligen i fråga om ett samhälleligt övertagande av kanaldriften. Från vpk menar vi att ett statligt övertagande av kanalen också skulle underlätta en sådan samlad bedömning av Göta kanals framtid som vi förordat. Vi anser att ett statligt övertagande av kanalen bör aktualiseras vid de aviserade överläggningarna mellan regeringen och intressenterna i Göta kanal. Självklart bör ett statligt övertagande omfatta alla bolagets tillgångar. För de anställda bör ett förstatligande öka tryggheten. De riktiga tankegångarna om samhälleligt övertagande av kanaldriften liksom behovet av skyndsamma åtgärder sammankopplas dock i reservationen med den totalt negativa synen på en utbyggnad av kanalen och kan därför inte bidra till en allsidig prövning av kanalens framtida roll. Denna negativa hållning till utbyggnad av kanalen strider även mot vad socialdemokratiska riksdagsledamöter i berörda regioner tidigare givit uttryck för. De alternativ som finns i trafikutskottets betänkande är dels majoritetens förslag att riksdagen inget skall göra i förlitan på att frågan beredes i regeringens kansli, dels den socialdemokratiska minoritetens reservation som tyvärr avvisar tanken på en utbyggnad av kanalen. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till vpk-motionen 1975/76:1526 som innebär att riksdagen som sin mening ger till känna vikten av en utbyggnad av kanalen. Vår motion sammanfaller med övriga motionsyrkanden om utbyggnad av kanalen, liksom med dem som förordat en lösning av ägandeförhållandena genom statligt övertagande av kanalen. Motionen bör därför ses som ett alternativ såväl till utskottsmajoritetens linje att inget skall göras som till reservationens begränsning av frågan till upprustning av kanalen.

Herr talman! Den ärade ledamoten herr Berndtson är en lustig kamrat! Här föreslår vi från vårt håll att man skall se litet närmare på vilka förutsättningar som finns för en utbyggnad av Göta kanal, men herr Berndtson kritiserar då med utgångspunkt i det ställningstagande som gjorts tidigare. När vi från borgerligt håll har tagit upp denna fråga tidigare i ett antal motioner, så är det väl naturligt att vi gärna vill se om det har tillkommit några nya aspekter på frågan. Och vad vi nu vill är att man skall undersöka de trafiksäkerhetsmässiga förhållandena och energiaspekterna — som ju är nya och aktuella i dag — och se på hela frågan mot bakgrund av beredskapsarbeten osv. Det är väl inte så konstigt att vi då kan vara mera positiva för ett sådant ställningstagande, samtidigt som vi vill ge den nya regeringen möjligheter att snabbt och mera ingående pröva hela frågan. I stället för att vara negativ borde väl herr Berndtson därför vara glad.

Herr talman! Jag vill erinra herr Lothigius om att när vi 1972 diskuterade denna fråga sade man i den socialdemokratiska reservationen bl.a.: ”Förslagen prövas f.n. inom Kunel. Mai:ts kansli. Med hänsyn härtill och då resultatet av prövningen bör avvaktas finner utskottet någon särskild åtgärd från riksdagens sida ej nu motiverad och avstyrker därför motionen.” Varför skall man sätta större tilltro nu till beredningen i regeringens kansli än när vi diskuterade denna fråga tidigare?

Men då borde det ju vara så mycket mera angeläget med en opionionsyttring från riksdagens sida.

Nr 41 Herr talman!

Nu fick hon hjälp på vägen av herr Berndtson, som tydligen hade litet mer mod och yrkade bifall till såväl sin som fru Andrés motion. Det skall bli skojigt att se hur voteringen i det här ärendet kommer att utfalla så småningom. Herr talman! När Baltzar von Platens projekt om byggandet av Göta kanal på sin tid blev känt för en större allmänhet var det förvisso många olyckskorpar som hörde av sig. Det är i och för sig ganska naturligt att många tvivlade på möjligheten att med en kanal sammanbinda sjöar med olika höjdnivå — en del trodde att såväl Vättern som Bottensjön och Viken skulle tömmas på vatten. Det påstås att andra hyste den uppfattningen att det inte skulle finnas mer vatten i Göta kanal än svetten från de jobbare som arbetade på kanalbygget och tårarna från aktieägarna som hade satsat felaktigt och gjort en dålig investering. Det var väl ganska naturligt att många hyste sådan skepsis vid det tillfället. Tänker man på dåtidens teknik och byggmetoder, med endast spadar, spett och släpor som hjälpmedel, förstår man att det var en stor prestation att bygga Göta kanal. Därför framstår kanalen i dag som ett betydande byggnadsminnesmärke. Sveriges blå band, som den kallas, är ett stycke svensk kulturhistoria, som det finns all anledning att värna om och bevara. Sedan kanalens storhetstid som en betydande transportled nu tyvärr är förbi — det måste vi konstatera — kan man säga att dess lidandes historia har varit lång och utdragen. Inte mindre än tre utredningar i modern tid har behandlat förutsättningarna för en utbyggnad av kanalens västgötadel. Det beklagliga är bara att samtliga dessa tre utredningar tyvärr har kommit till ett och samma resultat, nämligen att det inte är företagsekonomiskt eller samhällsekonomiskt försvarbart att bygga ut och fördjupa kanalen. Det är ett konstaterande som vi i dag kan göra. Ibland brukar man hänvisa till det gamla ordspråket som säger: Medan gräset växer dör kon. Det är inte utan att man kan påstå att Göta kanal nu snart befinner sig i kons beklagliga situation. Under allt detta utredande om kanalens framtid har godsmängderna sökt sig andra vägar —- fru André påpekade mycket riktigt att i år har endast fraktats 10 000 ton på kanalen. Samtidigt har de skeppare som befraktat kanalen med olika typer av gods tvingats lägga ned driften och sälja av sitt tonnage. Kanalens underhåll har blivit allvarligt eftersatt under denna tid av utredande. Kanalbolaget har uppenbarligen inte haft intresse av att hålla kanalen i skick och göra erforderliga förbättringar — just med tanke på en eventuell kommande utbyggnad. Personligen vill jag gärna säga att jag finner Göta Kanalbolags agerande i de här frågorna ganska märkligt. Jag har sagt tidigare och vill gärna upprepa det: Om man från bolagets sida hade trott på en utbyggnad skulle det väl, såvitt jag kan se, inte funnits någonting som hindrat bolaget från att självt låna upp erforderligt kapital och genomföra en utbyggnad. Å andra sidan har man klagat på dålig lönsamhet och sagt sig inte ha pengar att hålla kanalen i skick. Samtidigt har man årligen gett utdelning till aktieägarna på avkastningen från de skogsegendomar som man inköpt med tidigare vinstmedel. Trafikutskottet har i sitt betänkande nr 7, som vi nu diskuterar, på ett mycket summariskt sätt behandlat en rad motioner angående Göta kanal. Här kan man konstatera att det skett en betydande omsvängning hos den borgerliga majoriteten i utskottet. Den har tydligen skett nu, sedan vi fått en ny regering. Tidigare har man som sagt med kraft hävdat att en utbyggnad av Göta kanal var mycket angelägen, och det var en majoritet av borgerliga och kommunister som här i riksdagen drev igenom kravet om den senaste utredningen, som utfördes av Jarl Hjalmarson. Men vi skall komma ihåg att redan dessförinnan hade den socialdemokratiska regeringen förklarat sig beredd att lägga fram förslag till riksdagen om en upprustning av kanalen. Hade den fått genomföras då, i det skedet, skulle situationen i dag varit en helt annan för kanalens vidkommande. Då hade man sannolikt kunnat rädda stora delar av de godsmängder som nu sökt sig andra vägar, och situationen för passagerar och fritidsbåtstrafiken hade varit betydligt bättre. Nu finner den borgerliga majoriteten i trafikutskottet att alla dessa motioner som väckts om Göta kanal inte skall föranleda någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Man avstyrker alltså samtliga motioner — såväl dem där det föreslås utbyggnad som dem där det föreslås upprustning. Det gäller även vår motion 1554, där vi kräver en snabb upprustning i enlighet med den Hjalmarsonska utredningens förslag. Man hänvisar, som tidigare sagts, till det förhållandet att frågan är föremål för beredning i regeringens kansli, och man vill att utbyggnadsalternativet skall prövas ytterligare en gång. Redan då jag började i riksdagen — det är nu 15 år sedan — ansåg jag att man borde ta steget till en utbyggnad. Det borde man ha gjort redan då den s.k. Godlundska utredningen lades fram. Men så blev det inte, och nu har tiden gått. Jag anser att det är svårigheter förenade med att fortsätta utredandet. Skall signalerna från trafikutskottet innebära att man skall starta nya utredningar om Göta kanal, som tar ytterligare ett antal år, då finns det anledning att befara att kanalen fullständigt rasar ihop och det vill jag inte vara med om. Eftersom den borgerliga majoriteten i trafikutskottet plötsligt har fått så svårt att bestämma sig i dessa frågor har jag sett mig föranlåten att ställa en fråga till kommunikationsministern i ärendet, och kommuni kationsministern kommer att svara på den frågan i morgon. Det skall Nr 41 bli intressant att höra vad det ansvariga statsrådet har för uppfattning. Onsdagen den Jag vill bara erinra om att jag i en interpellationsdebatt i våras fick besked 8 december 1976 av förre kommunikationsministern Norling att han för sin del var beredd att lägga förslag till höstriksdagen om en upprustning av Göta kanal. Upprustning och Slutligen vill jag med tillfredsställelse konstatera att den socialdemo utbyggnad av Göta kratiska reservationen som är fogad till utskottsbetänkandet så gott som kanal helt går på den linje som vi förordat i vår motion. Särskilt viktigt är att reservanterna som sin mening slår fast att kanalen bör övertagas av ett samhällsägt företag. Man uttalar i reservationen sin anslutning till vad som sägs i motionen 1554, nämligen att ett eventuellt statligt övertagande av kanalen skall gälla alla bolagets tillgångar, såväl fast som lös egendom, däri inräknat även de skogsegendomar som förvärvats med tidigare vinstmedel. De skogarna, som inköpts under goda tider, måste nämligen, som jag ser det, betraktas som en produkt av kanaldriften och de ursprungliga statliga förläningarna till bolaget. Att bolaget skulle lämna ifrån sig bara själva kanalfåran och vissa ursprungliga förläningsskogar och sedan för egen del behålla vissa vinstgivande skogsdomäner kan enligt min mening inte accepteras. Herr talman! Ett samhälleligt övertagande av Göta Kanalbolags tillgångar och en snar upprustning av kanalen är det enda sättet att i dag rädda ”Sveriges blå band”. Jag yrkar följaktligen bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen. Sedan vill jag gärna göra ett tillägg beträffande en fråga som är intressant i många avseenden. Statskontoret har nämligen i sitt remissvar över den Hjalmarsonska utredningen sagt ungefär så här: En snar upprustning av Göta kanal nu bevarar handlingsfriheten för framtiden om det visar sig att vi får en sådan godshanteringsteknik och sådana fartyg att det i ett annat läge kan bli lönsamt att göra en utbyggnad. Den handlingsfriheten är det viktigt att bevara, men händer ingenting ganska snart blir det katastrof för Göta kanal. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! De synpunkter som nu förts fram av herr Jansson var ju också en stark kritik mot den gamla socialdemokratiska regeringen som inte har gjort någonting under alla dessa år men som under den tiden hade kunnat fatta ett beslut. Vi är ju alla överens om att kanalen skall rustas upp. Det finns såvitt jag kan förstå ingen skillnad i uppfattning därom i denna kammare. Vad vi vill är att ge den nya regeringen möjligheter att se om vi skall kunna gå ett steg vidare, att ge regeringen en chans att ingående studera remissyttranden medan beredningen i departementet pågår. Det är väl 43 inget fel? Det är väl positivt för herr Janssons intressen? Och det innebär i praktiken icke någon längre försening av kanalens upprustning än några månader. Vad spelar det för roll? Här skall man också ta hänsyn till sysselsättningsaspekterna. Vi är sålunda i princip överens om att det blå bandet skall räddas. Det fanns en författare som uttalade sig så här: O dyrkansvärda kanal, du evigt är och blir för smal och dina tjänstemän för tjocka. Vi hoppas att detta förhållande inte skall fortsätta.
Herr talman! Det senare kanske kan avhjälpas om staten tar över kanalen och sköter den på ett riktigt sätt. Nu vill jag erinra herr Lothigius om att en regering inte kan agera mot en majoritet i riksdagen. Jag säger detta eftersom herr Lothigius skäller på den gamla regeringen för att den inte har gjort tillräckligt för kanalen. Det förelåg, som jag påpekade, ett konkret förslag om snabb upprustning av kanalen innan den Hjalmarsonska utredningen startade, men då tvingade riksdagen regeringen att sätta i gång en ny utredning, som nu har pågått tre fyra år, vilket har medfört svåra konsekvenser för kanalen, eftersom ingen har känt sig ansvarig att göra något under den här tiden. Vidare tycker jag att herr Lothigius också kan erinra sig sin egen inställning tidigare. Jag kommer ihåg att herr Lothigius varit mycket kritisk till en utbyggnad av Göta kanal. Det påstås att han gick med på den sista utredningen, som herr Hjalmarson gjorde, med den utgångspunkten att verkligen få klarlagt att det icke var lönsamt, vare sig samhällsekonomiskt eller på annat sätt, att bygga ut kanalan. Nu har herr Lothigius tydligen ändrat uppfattning på den punkten, och det har väl också sin grund i att vi har fått ett regimskifte, en annan regering. Jag har inte sagt att jag under alla tider kommer att vara negativ till en utbyggnad av kanalen, men det gäller att behålla en handlingsfrihet nu. Fattas inte ett snabbt beslut är det stora risker för att det inte går att frakta några fartyg nästa sommar. De få fraktbåtar som går och även vissa fritidsbåtar har nämligen hoppat på stenarna i Göta kanal. Det här måste man göra något åt, och därför är det angeläget att upprustningen nu blir av. Sedan får vi se om transporttekniken och sjöfartens utveckling i framtiden blir sådan att det är tänkbart att satsa på en utbyggnad. Jag bara frågar mig, herr Lothigius: När nu tre utredningar har kommit fram till detta resultat, vad är det då som säger att en fjärde utredning skall komma till annat resultat? Jag är rädd för att man genom att skjuta frågan ytterligare på framtiden gör det omöjligt att vidta radikala åtgärder i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag vill säga till herr Jansson att det är ju inte fråga Onsdagen den om en utredning. Det står ingenting om det i betänkandet. Det står 8 december 1976 att man skall fortsätta beredningen i departementet. Det är alldeles riktigt att jag i princip har varit negativ till en utbyggnad Upprustning och av Göta kanal. Jag har mot bakgrund av de aspekter som kommit fram utbyggnad av Göta och de utredningar som gjorts icke kunnat se att det har förelegat ett — kanal tillräckligt underlag för en sådan utbyggnad. Däremot anser jag att här finns nya aspekter, som man bör överväga innan man säger sitt ja eller sitt nej till bara en upprustning av kanalen. Det är den tidsfristen jag vill ge departementet — för att med bättre samvete senare kunna ta ställning i denna fråga.
Herr talman! Det finns en klar utredning, den Hjalmarsonska, och de åtgärder som där föreslagits kan med kort varsel sättas i gång. Herr Lothigius nämnde sysselsättningstillfällen. Det blir jobb genom upprustning för 40 miljoner också. Det behövs människor för arbetena med elektrifiering av slussar och förbättring av andra ting. Men det finns ju inget underlag för en utbyggnad, och en sådan måste projekteras. Det måste fram beräkningar av vad det kostar att bygga ut kanalen till 4,2 meters djupgående osv. Det finns inte en siffra i det avseendet. Bara projektering av ett sådant här företag tar ganska lång tid, som herr Lothigius måste förstå. Om man under den tiden inte gör något åt kanalen blir det katastrof — det kan många intyga i dag. Därför måste vi här i riksdagen ta ett snabbt beslut om en upprustning och därmed behålla vår handlingsfrihet för framtiden.

Herr talman! Jag begärde ordet för att tillbakavisa den kritik som kom från herr Berndtson och herr Jansson om att den borgerliga majoriteten i utskottet skulle ha sprungit ifrån sina tidigare krav på att man skall pröva utbyggnadsalternativet. Vi skriver ju i klartext i utskottsbetänkandet att det pågår en beredning i regringens kansli.

Detta kan man säga är en kompromiss, som vi har kommit fram till 45 när vi har fått de här olika utredningarna som ligger till grund för beredningsarbetet i departementet. Därmed har vi inte, som herr Berndtson och herr Jansson säger, avstyrkt våra egna motioner. Men vi har velat behålla det vidare perspektivet att man som beredskapsåtgärd skall kunna bygga ut kanalen. Jag tycker att herr Jansson till en del stödde denna linje när han sade att han inte för alla tider är negativ till en utbyggnad av kanalen. Just det! Det är det vi menar.

Herr talman! Herr Jansson anförde att om vi hade gått på utbyggnadslinjen för omkring 15 år sedan, då hade det varit riktigt — inte nu. Men, antyder han, kanske kommer det att vara det rätta i en framtid, om vi bara stannar för upprustningsalternativet i dag. Detta går inte riktigt ihop. Sedan talar herr Jansson om trafikminskning på kanalen. Ja, i sitt remissyttrande har även länsstyrelsen i Östergötlands län tittat på den frågan och bl.a. anfört att trafikminskningen på kanalen under senare år beror på den osäkerhet som råder om kanalens framtid och som medför att några investeringar i nytt tonnage inte förekommer utan att företagen söker mer långsiktiga transportlösningar, varigenom kanalen undandras transporter. Jag menar att ett klart uttalande om en utbyggnad kanske skulle vända utvecklingen i positiv riktning. Jag tror inte heller herr Jansson är obekant med att i diskussionerna om kanalen har en upprustning ansetts vara nödvändig för att på längre sikt bevara kanalen. I annat fall kan man befara att nedläggningsalternativet på nytt kommer att aktualiseras. Jag tror inte heller att vi skall blunda för att kanaltrafiken har en helt annan ställning i en rad länder än den har i Sverige och att det kan finnas skäl att verkligen pröva kanalen från trafiksynpunkt. Herr Jansson förbigick det faktum att socialdemokratiska ledamöter i de här berörda regionerna har varit mer positiva till en kanalutbyggnad än vad reservationen i dag antyder.

Onsdagen den Låt mig också, herr talman, till herr Sellgren säga att man bara behöver 8 december 1976 läsa protokollen från tidigare debatter, såsom jag har gjort, och jämföra med vad som sägs från den borgerliga majoriteten i utskottet i dag för — Upprustning och att få klart för sig att de borgerliga tagit över socialdemokraternas ar = utbyggnad av Göta gument för att avslå motionerna. Nu skall beredningen i kanslihuset — kanal avvaktas innan någonting görs. Det gick dock inte för sig tidigare. Nej, herr Sellgren, ni agerar som slingerbultar i den här frågan. Det kan ni aldrig komma ifrån.
Herr talman! För herr Berndtson, som tydligen har läst på noga i tidigare debatter, vill jag bara påpeka att vi inte har ändrat uppfattning på något sätt när det gäller godstransport på Göta kanal. Vi säger exakt så här i vår motion som nu behandlas: ”Vi vill emellertid starkt understryka att en upprustning av kanalen för 33 milj.kr., som utredningen” — den Hjalmarsonska — ”föreslagit, icke bör avse enbart turist och nöjesbåttrafiken. Det är enligt vår mening rimligt att kräva att garantier skapas för den fortsatta fraktfart som alltjämt kan bedömas möjlig på kanalen med bibehållande av nuvarande slussdimensioner. Detta förutsätter att kanalen efter en upprustning hålls öppen för trafik i minst samma utsträckning som hittills samt att de s.k. kanalklareringarna för fraktfarten slopas.” Vi har precis samma uppfattning i de här frågorna som förut. Avsikten är inte alls att säga att all godstrafik på Göta kanal skall bort. Det är bara det att den inte har kunnat fungera därför att man inte kommer fram över alla stenar som nu ligger i kanalen. Så är det. Sedan till herr Sellgren: Ja, men det är väl ändå helt klart att ni har frångått era motioner. Ni yrkar ju inte bifall till dem. Ni yrkar avslag på dem i betänkandet. Ni säger att de och de motionerna inte bör föranleda någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Det innebär ju avslag. Så länge inte någon yrkar bifall till sina tidigare motioner är det samma sak som avslag. Och detta står ju tryckt här, så visst har ni ändrat mening i dessa frågor sedan vi fick en ny regering. Det här är naturligtvis ingenting annat än det vanliga röstfiske som ni använt er av i valrörelserna. Och detta är väl ett av de många svikna vallöftena från borgerligt håll. Det är bara att konstatera det.
Herr talman! Först till herr Berndtson: Han bedriver häcklöpning när han läser utskottsbetänkandet. Han börjar med den formella ramen kring hur ett utskottsbetänkande skrivs och finner att det ord för ord är detsamma som tidigare. Men det är väl inte så märkvärdigt. Sedan hoppar han över det utskottet verkligen säger: ”Utskottet förutsätter att ——— utbyggnadsalternativet ingående prövas ——--.” Herr Berndtson är duktig 47 Nr 41 i att bedriva häcklöpning i utskottsbetänkandet, när han hoppar över text som han inte vill se finns där. Detta är ett svar även till herr Jansson. Det finns alltså en fingervisning från utskottets sida om hur frågan bör behandlas. Jag sade i mitt tidigare Upprustning och inlägg att man kan se detta — nämligen att ta upp utbyggnadsalternativet utbyggnad av Göta som en beredskapsåtgärd — som en kompromiss jämfört med tidigare kanal ställningstagande. Vi släpper alltså inte frågan. Det är en mycket viktig distinktion. Sedan skulle jag i ärlighetens namn vilja berätta för herr Jansson att tankarna på att ta denna ställning åtminstone inom min grupp har varit uppe före valet. Man kan alltså inte tala om något röstfiske, utan vi har tagit intryck av de tillägg som kommit. Och är det så att man inte kan få majoritet för att nu på en gång bygga ut kanalen, så anser vi att man bör lägga in den möjligheten som en klar beredskapsåtgärd, en fingervisning som ges till regeringen — en indikation som även herr Jansson har anslutit sig till men som han går ifrån för att kunna yrka bifall till sin egen motion och till reservationen.
Herr talman! Jag har inte alls, herr Sellgren, förbigått vad utskottet säger sig förutsätta. Jag har t.o.m. i mitt första anförande frågat hur utskottet verkligen kan förutsätta att utbyggnadsalternativet kommer att vara med i beredningen när det finns tre negativa utredningar i botten för den och utskottet avvisar en opinionsyttring från riksdagens sida. Så var det med den häcklöpningen.
Herr talman! Det är klart att det har varit en vånda i utskottet för de borgerliga ledamöterna på den här punkten. Det förstår man av det uttalande som herr Lothigius gjorde med den stora tveksamhet som han tydligen fortfarande känner inför en utbyggnad av Göta kanal — det har han ju deklarerat här i kammaren alldeles nyss. Att det här är en kompromiss där de borgerliga frångår sina ståndpunkter är helt klart. Och såvitt jag vet fanns det i samtliga de borgerligas länsprogram hemma i mitt län vallöften om en utbyggnad av Göta kanal. De löftena springer man nu ifrån när man yrkar avslag på sina egna motioner. Jag upprepar: Herr Berndtson har vänt på det hela nu. Han har ju yrkat bifall till era motioner. Vi får se hur ni röstar.
Herr talman! Herr Berndtson idkar häcklöpning även när det gäller utredningar. Han yrkar bifall till en utbyggnad trots att utredningarna, som han säger, är negativa rakt igenom. Jag finner att den skrivning som vi har gjort inte alls är så betydelselös som både herr Berndtson och herr Jansson vill låta påskina. Den ger 48 tvärtom en klar fingervisning om hur arbetet skall bedrivas i den här frågan inom regeringens kansli. Och jag är helt övertygad om att oavsett vilken regering som suttit vid makten i dag — vid båda tillfällena var det borgerlig majoritet i trafikutskottet — så skulle skrivningen nu ha blivit likadan. Herr Jansson vet mycket väl innebörden av att motioner lämnas utan någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Bakom detta ligger ofta en meningsyttring som regeringen inte kan förbigå vid beredningen av frågan. den det ej vill röstar nej. det det ej vill röstar nej.

Från viktigt innehåll i olika utredningar har ibland publicerats endast den mening majoriteten företrätt. Utgivna sammanfattningar och populärupplagor har ofta inte alls eller mycket knapphändigt och otydligt meddelat avvikande meningar. Ett exempel härpå utgör vissa sammanfattningar av Länsplaneringen 1974 som utgivits av länsstyrelserna. Detta har givetvis varit otillfredsställande. Sammanfattningar och referat av viktiga utredningar och planeringsarbeten möter ofta stort intresse från allmänheten, från organisationer och studiegrupper. Det måste ses som ett mycket viktigt krav inte minst ur demokratisk synvinkel att skilda meningar kommer till kännedom för dem som i sin tur skall bilda sig en uppfattning och kanske avge yttranden i viktiga frågor från sina lokala erfarenheter och förutsättningar. En bristfällig information om olika meningar kan också leda till att allmänheten får en skev bild av innebörden i förslag som så småningom skall ligga till grund för beslut i betydelsefulla samhällsfrågor. Jag vill uttala min tillfredsställelse med utskottets yttrande över motionen och citerar ett avsnitt: ”Den information som direkt styrs av statsmakterna bör självfallet präglas av största möjliga objektivitet. Härav följer att även från majoritetsståndpunkterna avvikande meningar i princip bör redovisas. Särskilt viktigt är detta enligt utskottets mening när det gäller beslut under beredningsprocessen,t.ex. utredningsförslag. Att information i detta skede ges om skiljaktiga meningar är ägnat att öka allmänhetens kunskaper om de aktuella frågeställningarna och därigenom stimulera debatten till fromma för statsmakternas slutliga ställningstaganden. Man påpekar därefter att denna princip inte kan gälla alltid utan man måste ha möjlighet att avvika från denna, t.ex. med hänsyn till materialets omfattning. Självfallet måste begränsningar kunna göras vid redovisning av olika ståndpunkter av praktiska skäl. Väsentligt är dock — det vill jag särskilt understryka — att man alltid redovisar om det finns avvikande meningar eller om det är ett enhälligt yttrande. Då kan den intresserade söka vidare på egen hand. Utskottet uppehåller sig i första hand i denna fråga vid de statliga organens verksamhet. Här har den allsidiga informationen till andra organ och till allmänheten betydligt vidgats och förbättrats på senare år. Men den i motionen aktualiserade frågan har givetvis stor betydelse även i de olika länsorganen, landstingen och kommunerna. Jag förutsätter att utskottets och riksdagens uttalande kommer att bidra till att olika meningar i samband med utredningar och beslut av olika slag på alla nivåer på ett bättre sätt än hittills kommer att redovisas. Det bör också vara till stöd för de minoriteter som har anledning att bevaka att deras meningar kommer till uttryck i den offentliga debatten. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag.

Herr talman! ”Inom all enskild verksamhet är det självklart att man bara skall ta betalt för arbete som utförts eller för vara som levererats. På olika områden av statlig och kommunal verksamhet kritiseras ofta det förhållandet att fulla avgifter tas ut trots att motsvarande tjänster inte tillhandahålls. Sålunda har t.ex. kritiserats att televerket tar ut full abonnemangsavgift även i de fall då kabelfel vållat avbrott på en telefonlinje under lång tid. Att de som bor så till att de inte kan se TV2 ändå måste betala full TV-avgift är ett annat sådant exempel. På senare år har problemen ökat på det kommunala området genom det kommunala renhållningsmonopolet. I åtskilliga fall har påtalats att enskilda tvingats betala för renhållningsavgift trots att någon däremot svarande tjänst aldrig utförts av kommunen.

Emellertid måste beaktas att bakom besluten ligger en strävan att åstadkomma så ändamålsenliga och likformiga principer som möjligt samt att tillgodose den enskildes rättstrygghet.” Om man går den motsatta vägen, skulle man alltså icke tillgodose den enskildes rättstrygghet. Det är ju ett ganska hårresande argument. Vidare avfärdar man motionen med att säga att det bör erinras om de möjligheter som står den enskilde till buds i fråga om rätt att föra talan mot myndighets beslut.

Det skulle: vara intressant om utskottet kunde påvisa att den enskilde har möjlighet att få rätt i sådana fall. Utskottet har faktiskt i sitt betänkande skrivit att möjlighet står den enskilde till buds att få dispens från givna regler. Vidare avfärdar man motionen med att hänvisa till exempelvis kulturutskottets betänkande 1972:11, som icke var enhälligt. Där fanns en reservation från två partier. 107 ledamöter i kammaren röstade emot utskottets hemställan. Det var just i samband med det betänkandet TV2 avgifterna behandlades, och 107 av kammarens ledamöter tyckte att det var riktigt att man skulle slippa den delen av avgiften om man inte kunde se TV2. Nu sitter en del av dem som röstade för rätten till befrielse 1972 i konstitutionsutskottet och avstyrker samma yrkande. Jag tycker det är väldigt märkligt att man kan handlägga en fråga på det här sättet. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1975/76:922.

Det var kanske inte så lätt att med glatt ansikte betala sin TV-licens, men jag gjorde det i vetskapen att man inte väntar för länge på något gott. Samhället och riksdagen har försökt arbeta efter målsättningen att på TV-området så snabbt som möjligt bygga sändare som ger en så god täckning att hela vårt lands befolkning blir delaktig av TV-sändningarna. Alltnog, jag har förståelse för de bekymmer herr Åkerlind tar upp. Vad jag däremot inte riktigt förstår är att en utredning skulle vara rätta vägen att lösa de här problemen. Det är en självklar princip att ingen skall behöva betala för det han inte får. Men hur skall det se ut i praktiken? Jag är glad att herr Åkerlind inte tog upp en sopdebatt. Jag tycker vi skall bespara kammarens ledamöter det. Men vi kan ta andra exempel på det kommunala serviceområdet. Kommunerna måste i många fall av praktiska skäl låta bli att tillämpa millimeterrättvisa när det gäller debitering av exempelvis vattenavgifter. Man har en schablon att rätta sig efter. Det betyder att den fastighet som förbrukar litet vatten ändå många gånger får betala kommunal verksamhet Avgiftssättningen en ganska betungande avgift. Man måste göra på det sättet av praktiska skäl. Jag skulle kunna fortsätta att bygga på dessa exempel. Vad skall vi då göra för att komma till rätta med detta problem, om vi nu inte tror att vi kan lösa det så enkelt som genom en utredning och en lagstiftning? Vi får göra på det sätt man strävat efter här i riksdagen de senare åren. I jordbruksutskottets betänkande över sophämtningsmotionerna har man t.ex. klart sagt att kommunerna skall försöka vara smidigare. Man skall se till att myndigheterna får större dispensmöjligheter. Man skall sträva efter — och det gäller inte bara på sophämtningsområdet — att flytta besluten så nära människorna som möjligt; då blir det praktiska beslut. Här kommer alltså decentraliseringsprincipen in. Slutligen anser jag, även om herr Åkerlind inte hade mycket till övers för det, att vi skall ge hjälp och information åt drabbade enskilda medborgare så att de kan hävda sin rätt. Det görs emellanåt fel i både kommunal och statlig förvaltning, det händer emellanåt att människan står där frågande, hjälplös och sorgsen. Det kan vara en uppgift för en och var som känner ett samhällsansvar att hjälpa den medborgaren med en klagoskrift eller goda råd.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

Herr talman! Jag beklagar att herr Nordin valde att tala om någonting annat än det jag talade om. Herr Nordin sade till slut att vi skall ge hjälp och information åt de drabbade men att jag inte skulle ha mycket till övers för det. Jag har inte någonsin sagt detta; tvärtom har jag mycket till övers för det. Jag anser att det är riktigt, jag anser att det ges alldeles för litet information om hur människor skall bete sig i sådana här situationer. Det var alltså en klar miss. Utredning är inte rätta vägen, säger herr Nordin. Varför inte det? Skall vi direkt genomföra förslagen i min motion? Här gäller det så vittomfattande och allvarliga frågor om begränsningar på olika områden, att det måste göras en utvärdering av på vilka vägar vi skall komma till rätta med missförhållandena. Att det sedan kan tillämpas schabloner av praktiska skäl, som herr Nordin säger, är helt klart. En utredning skulle kanske komma till att man på vissa områden inte kan gå fullt ut utan måste ha schabloner, men på många andra kan man säga: Här får avgift absolut inte tas ut för det som inte har givits. Jag ställde ett par konkreta frågor. Utskottet anför att det skall beaktas att bakom beslut och åtgärder från samhällets sida, som av den enskilde uppfattas som rättsstridiga eller orättvisa, ligger en strävan att tillgodose den enskildes rättstrygghet. Jag frågade, om man i utskottet möjligen har skrivit fel här, eller om man verkligen står bakom en så egendomlig formulering. Är det att försämra den enskildes rättstrygghet, om han slipper betala för annat än det han får? Det är en konkret fråga. Vidare ställde jag frågan: Går det att påvisa något fall där en enskild har fått rätt gentemot televerket då det gällt att slippa betala full TV-avgift när man inte ser TV2? Jag fick inte höra någonting av herr Nordin på de punkterna.

Herr talman! Herr Åkerlind tyckte sig inte ha fått svar på alla de frågor han ställde. Inledningsvis vill jag erinra om att utskottet har uppfattat herr Åkerlinds motion som väldigt vittsyftande. Av det skälet har vi talat om hur rättssäkerheten verkar, påpekat att fel kan begås osv. Herr Åkerlind är fortfarande övertygad om att en utredning skall lösa de här problemen. Men har herr Åkerlind verkligen gjort klart för sig hur vittomfattande ett sådant utredningsuppdrag skulle bli? Det kommer att sträcka sig över praktiskt taget alla departementsområden. Vore det inte bättre att vi, som jag sade i mitt förra inlägg, i fråga efter fråga, som är uppe till behandling i utskott och här i kammaren, ser till att vi skapar ett mera jämlikt samhälle genom möjligheter till praktiska beslut? Är det inte en klokare väg än att starta denna mastodontutredning? Vi vet ju vad som händer, herr Åkerlind, och vad man säger i utskotten: I avvaktan på sittande utredning gör man ingenting i det aktuella fallet. Den utvecklingen skall vi väl ändå inte ha. Det är möjligt att vi från utskottet inte här kan ta fram något exempel på att någon har fått rätt mot televerket, ifall linjen har varit avbruten av kraftigt snöfall eller vad det nu kan vara. Även på det privata området finns det ju någonting som man kallar force majeure, och det borde väl också en statlig myndighet få lov att tillämpa ibland. Sedan får vi se till att det blir pengar för att hålla ledningarna i gott skick så att sådana här saker inte händer för ofta, men det tycker jag är så enkelt att man inte skulle behöva påpeka det i en sådan här kammardebatt.
Herr talman! Jag noterar som en positiv sak att herr Nordin nu säger att han är intresserad av att få dessa frågor behandlade var för sig — en och en — av kammaren. Det är alltså i alla fall något positivt. Men i övrigt var det inte mycket nytt som kom fram. Jag finner att utskottets talesman tycker att detta egentligen är ganska onödigt och omöjligt att komma till rätta med. Har man den utgångspunkten, finns det inte stor möjlighet att någonsin få någon förbättring. Man måste ha utgångspunkten att man vill någonting. Vill man inget, så händer heller inget. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till motionen. samhet 55 Arbetsdemokrati inom sjukvården
Herr talman! Innan vi slutar den här korta debatten vill jag bara säga till herr Åkerlind att jag inte alls tycker att detta är onödigt och omöjligt. Jag har däremot konstaterat att den väg till lösning som herr Åkerlind anvisar är olämplig.

Herr talman! Inför socialutskottets betänkande nr 16 känner jag en moralisk skyldighet att motivera varför jag deltagit i ett beslut som kan förefalla att innebära likgiltighet mot några synnerligen förnuftiga och behjärtansvärda motioner. Ett gammalt uttryck är att Guds kvarnar mal långsamt, och många anser nog att detta även gäller riksdagens. Men när det gäller att avstyrka motioner tycks det i alla fall inte vara tillämpligt på socialutskottet — åtminstone har jag upplevt dess tempo som ganska svindlande och inte riktigt hunnit sansa mig förrän nu inför behandlingen i kammaren. De motioner det här gäller — 1975 76:885 med fru Berglund, socialdemokratisk sjuksköterska, som första namn — innehåller, vad folkpartimotionen beträffar, krav på att ”avbyråkratisera sjukvården”, att ”förbättra utbildningen och stimulera folk att stanna i vårdyrken” och i fråga om fru Berglunds motion att bereda ”ökade möjligheter till forskarutbildning för viss vårdpersonal”. En moderat motion till förra riksdagen i samma ärende rönte motsvarande behandling i utbildningsutskottet. Såväl socialutskottets folkpartister som dess socialdemokrater har biträtt avslagsyrkandet i fråga om de två nu aktuella motionerna, men det kan väl inte anses politiskt förkastligt, om jag här i stället bekänner min starka sympati för de åsikter som motionärerna givit uttryck åt. De motsvarar nämligen i stor utsträckning behov som envar, som deltar i och bär ansvar för sjukvårdens verksamhet, dagligen och stundligen erfar. I folkpartimotionen talas det om önskvärdheten att decentralisera uppgifter från socialstyrelsen till landstingen och att i samband därmed ge klinikerna vidgade befogenheter, med mindre detaljreglering från administratörernas sida och större frihet för vårdenheterna att utveckla sina egna arbetsformer. Jag har en ganska stor personlig erfarenhet av sådana bekymmer, och när nu både motionärerna och utskottet vill att utredningen om hälso och sjukvårdslagstiftningen skall begrunda dessa problem, så vill jag gärna knyta några reflexioner till utskottets betänkande i förhoppning att utredningen vill beakta dem. Jag är också överens med motionärerna om att riksdagen bör få en bättre insyn i vad socialstyrelsen sysslar med och inte minst i vad som där till äventyrs kommer bort i hanteringen. Om några veckor träder den nya lagen om medbestämmanderätt i kraft. På flertalet — kanske alla? — områden, som den lagen berör, finns det tre parter: arbetsgivare, arbetstagare och konsumenter. En lagstiftning som främst gäller de två förstnämnda parterna kan alltid få konsekvenser för den tredje parten — konsumenterna. Inom näringslivet har konsumenterna vissa möjligheter att hävda sin rätt: genom att utnyttja de valmöjligheter som finns på fria marknader för varor och tjänster. När det gäller den offentliga sektorn är tredje mans möjligheter mycket mer begränsade och i många fall obefintliga. I allt väsentligt gäller detta förhållande sjukhusvården i vårt land. I konstellationen sjukvårdshuvudmannen -— sjukvårdspersonalen — patienterna: vem företräder där egentligen patienterna? Vilken blir deras situation, när man nu skall vidga kretsen av dem som bestämmer om förhållandena på arbetsplatsen? Arbetsdemokrati inom sjukvården Arbetsdemokrati inom sjukvården Ursprungligen måste man väl ändå ha föreställt sig att patienternas intressen i själva verket var identiska med samhällsintresset, att huvudmännen som företrädare för väljarkåren också företrädde dem som var sjuka inom denna väljarkår. Det har sagts om en gammal landsfiskal att han indelade mänskligheten i ”häktade” och ”ännu icke häktade”, och om man skall tro statistiken så kan väljarkåren och dess representanter också indelas i sjuka — kanske skall man i dag säga ”sjukskrivna” —- och ”ännu icke sjukskrivna”. Patienter blir vi förr eller senare allesamman, på några få undantag när, och i så fall består naturligtvis förvaltningsutskott och sjukvårdsstyrelser av före detta, nuvarande och blivande patienter. Men riktigt så enkelt är det nog ändå inte. Det är ju så här i landet, att i de åldrar då man betalar höga skatter är man sällan sjuk, men när man inte längre betalar så mycket skatt, det är då man får behov av sjukvård. Ju större andel av de skatteintäkter de ”ännu icke sjukskrivna” tillhandahåller, som måste anslås till vården av de sjuka, desto känsligare blir rimligtvis huvudmännen för de arbetsföra skattebetalarnas synpunkter, och desto kärvare blir det för dem som drabbats av sjukdom — patienterna — att hävda sina önskemål. Det är väl därför vi på senare år sett floran av patientföreningar — t.o.m. riksförbund för patienter — ökas. Verkliga, eller föregivna, patientintressen börjar tas om hand av Organisationssverige och finner i huvudmännen snarare en motpart. Storkonsumenterna vill ha sitt ord med i laget. Denna utveckling är inte problemfri. Även i andra avseenden är den företagsdemokratiska strukturen inom sjukvården motsägelsefull. Jag är t.ex. arbetsgivarrepresentant i vår företagsnämnd, men kan omöjligt identifiera mig med den uppgiften, inte bara därför att jag är löntagare liksom all annan personal, utan främst därför att min primära lojalitet naturligtvis gäller patienterna, som är föremålet för — och vars bästa är ändamålet med — vårt arbete. De verkliga arbetsgivarföreträdarna är naturligtvis de lokala sjukvårdspolitikerna, men i realiteten är det ofta — i varje fall inom ett landsting som jag känner till — ”direktörerna” som styr och ställer, och förtroendemännen som, med vissa lysande undantag, dansar efter deras pipor, därför att organisationen har blivit — eller gjorts? — så komplicerad att den knappast kan genomskådas av andra än teknokraterna själva. Då är det mycket svårt att veta, vilka som har ansvaret eller hur ett sådant skall kunna utkrävas. Mitt eget intryck är att direktörerna begriper mindre än förtroendemännen vad sjukvård egentligen är och går ut på. Sjukvårdens uppgift är nämligen humanitär och inte företagsekonomisk. I gengäld har jag — så långt min erfarenhet sträcker sig — funnit att alla personalgrupper i den verkliga sjukvården i stort sett alltid haft samma värderingar, nämligen att förmåner för personalen inte får köpas på patienternas bekostnad. Ett underbart exempel på detta upplevde jag för åtskilliga år sedan, när en arbetstidsförkortning skulle genomföras. Då kom en deputation från de äldre erfarna sjukvårdsbiträdena ned till mig och bad att få stå kvar på det gamla schemat — ”för det här går ju ut över patienterna, och det vill vi inte”. Tyvärr stod det inte i min makt att bevilja deras framställning. Detta var dock på den tiden, när utvecklingen i alla fall gick framåt. Nu befinner vi oss ju sedan en tid tillbaka i reträtternas årtionde. Det kan inte råda någon tvekan om att när utrymmena — de må vara finansiella, eller, efter bokstaven, lokalmässiga — begränsas, när ramarna blir låsta, eller när inskränkningar blir ofrånkomliga, då riskerar den principiella konflikten mellan personalens krav och patienternas, som hittills mestadels varit dold, att bli uppenbar. I ett hårdnande klimat riskerar man också att fackliga huvudorganisationer, vilkas ledningar inte på samma sätt som medlemmarna själva har ”kroppskontakt” med de sjuka, måhända kommer att vara mer dogmatiska och mindre humana än den vårdpersonal de anser sig företräda. Envar inom sjukvårdspersonalen känner först och främst lojalitet mot sin arbetsplats, och mot dem som där är beroende av hans eller hennes arbetsinsats: det gäller både patienterna och arbetskamraterna. Därnäst identifierar man sig med sin klinik och sitt sjukhus. Men där går gränsen. Med byråkratiska papperskonstruktioner som ”block” och ”förvaltningsområden” känner man ingen gemenskap, och det kan jag väl förstå. Medbestämmandet måste därför framför allt utövas i den lilla gruppen: av vårdavdelningens eller klinikens personal. Det är självfallet till nytta för alla att få besked om vad som händer och sker, att observera och rätta till brister och att ta vara på uppslag till förbättringar. Man skall också komma ihåg att sjukvårdspersonal är uppfostrad till både hög beredskap och stor tänjbarhet. En förnuftig klinikchef försöker självfallet, för att använda en vacker men förolyckad EG-fras, ha ett ”nära, omfattande och varaktigt” samarbete med sina medarbetare av alla slag — låt vara att svårigheterna växer med klinikens storlek. Allt detta förefaller ytligt sett gott och väl. Men verkligheten ter sig mestadels annorlunda, för nästan allt den lilla gruppen önskar sig antingen kostar pengar, och några sådana står inte till förfogande, eller kräver ändring av bestämmelser och avtal, och dessa kan den lilla enheten inte ändra. För att genomföra beslut behövs resurser och befogenheter — och ingetdera står till de små enheternas förfogande. Allt detta är — långt i fjärran — skyddat av många fördröjande mellaninstanser, samlat i den centrala förvaltningens järngrepp. Ur vår företagsnämnds kvalda bröst höjdes förra året ett förtvivlans skri: Låt bli att skicka på oss kilovis med meningslösa stencilpaket, men ge oss möjligheter att själva ordna vår egen verksamhet på ett förnuftigt sätt! Någon reaktion på detta har inte försports, och knappast heller förväntats. Men medbestämmande blir bara en tom fras om man inte först och främst decentraliserar resurser och befogenheter. Olyckligtvis förefaller det som om den nya lagen skulle förhindra att medbestämmanderätten förankrades hos de små — men faktiskt mest betydelsefulla — enheterna. Om så är måste man tänka om redan från begynnelsen. Arbetsdemokrati inom sjukvården Arbetsdemokrati inom sjukvården Medbestämmande betyder emellertid också medansvar. Den som bestämmer tar också på sig ansvaret. I goda tider behöver detta inte tynga så hårt. Det är när snart sagt varje dag medför nya inskränkningar som medbestämmandet kommer att sättas på prov. Det var kanske inte den situation lagstiftningens upphovsmän egentligen hade tänkt sig. Om vi kan befria oss från byråkratins tvång — jag tänker här inte bara på den samhälleliga byråkratin — och bekämpa de alltid hotande tendenserna till ny formalisering och byråkrati även i de små grupperna, så hyser jag en stark tilltro till att ansvarskänslan också framgent kommer att prägla arbetsplatsens demokrati i sjukvården. Genom sin omedelbara närhet till patienterna kommer vårdpersonalen att så långt det står i mänsklig makt skydda den fackligt försvarslöse tredje mannens — patientens — intressen. Den fina mänskliga gemenskap som hittills kännetecknat svensk sjukvårdspersonal måste vi vara mycket rädda om. Djupast är det i den som patientens trygghet är förankrad. Herr talman! Låt mig till sist säga några ord om omvårdnadsforskningen. Jag har förmånen att få ge husrum åt sådan forskning i samband med utredningen om sjukvård vid livets slut. Jag finner det väl befogat att man inte bara stöder utan också underlättar forskning som rör på samma gång den praktiska sjukvården och patientens egen upplevelse av denna vård. Det finns en tendens i tiden att samhällsvetenskapare och beteendevetenskapare ger sig in i sjukvården i avsikt att förvandla den till ett experimentfält för teoretiska hypoteser och modeller eller blott och bart därför att detta är ett område, där man hoppas kunna stilla sin nyfikenhet i fråga om ”känsliga” problem. Men även om man — med bevarad kritisk sans — kan tillåta sig att hämta en del metoder från sådana vetenskaper, hör omvårdnadsforskningen definitivt medicinen till, och det är inom de medicinska utbildningsanstalternas ram den bör bedrivas — av personer med grundutbildning och arbetslivserfarenhet inom sjukvården. Det är därför av vikt att denna forsknings självklara hemortsrätt inom de medicinska fakulteterna också snarast får en formell reglering, och det bör ske i den proposition om den nya högskolan som aviserats till våren. Vi har i vårt land många mycket skickliga och uppslagsrika sjuksköterskor, sjukgymnaster och laboratorieassistenter, för att nämna några av de personalkategorier som här kan komma i fråga.

Herr talman! I förhoppning om att åtminstone några av de synpunkter jag här framfört, trots utskottets avstyrkande, skall vinna förståelse hos de instanser åt vilka utskottet anförtrott ansvaret att pröva motionärernas önskemål, får jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Eftersom herr Biörck i Värmdö inte hade annat yrkande än vad utskottet föreslagit skall jag inte kommentera hans anförande på annat sätt än genom att ställa en stillsam fråga: Vad menar herr Biörck med formuleringen sjuka — eller kanske man i dag kan säga ”sjukskrivna”? Menar herr Biörck att läkare sjukskriver personer felaktigt? Jag skulle gärna vilja ha en förklaring på vad han avser med det uttrycket.
Herr talman! Jag anknöt bara till den debatt om sjukskrivning som pågår f. n., och jag kan inte erbjuda några djupsinnigare tolkningar av det jag sade.
Herr talman! Den debatten har ju varit mycket inflammerad, och man undrar om herr Biörck i Värmdö vill ställa upp till försvar för Arbetsgivareföreningens ståndpunkt i denna fråga. I så fall tycker jag nog att det finns anledning att avkräva herr Biörck ett mera utförligt resonemang än vad som låg i denna parentes i hans anförande.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att herr Karlsson i Huskvarna tog upp denna fråga, men jag tror inte att vi i dag har anledning att gå in i någon debatt. Jag är emellertid fullt beredd att göra detta vid ett senare tillfälle. Eftersom herr Karlsson i Huskvarna tog upp Arbetsgivareföreningens utspel vill jag gärna säga att jag betraktar det som olyckligt. Det finns emellertid andra skäl att diskutera sjukskrivningen. Min kollega i Malmö, professor Bertil Hood, har i en artikel i Sydsvenska Dagbladet för några veckor sedan tagit upp den frågan från en helt annan utgångspunkt, nämligen att man — och där delar jag Bertil Hoods uppfattning — kan diskutera karensdagarna inte från Arbetsgivareföreningens synpunkt utan från den samlade sjukvårdsbudgetens synpunkt. Vad skall vi i en trång situation använda pengarna till? Detta ligger helt utanför ämnet för dagens överläggning, och jag vill därför inte gå längre än så. Men eftersom herr Karlsson i Huskvarna tog upp frågan, har jag velat markera och motivera min ståndpunkt.
Herr talman! Jag hälsar med tillfredställelse att herr Biörck i Värmdö tar avstånd från Arbetsgivareföreningens propåer. Men när herr Biörck skulle utveckla vad han menade med detta uttalande sade han att man Arbetsdemokrati inom sjukvården Arbetsdemokrati inom sjukvården kan diskutera frågan om karensdagarna från samhällsekonomisk synpunkt. Slopandet av karensdagarna är någonting som vissa grupper har förhandlat sig till och som för andra har åstadkommits genom lagstiftning. Menar herr Biörck att vi bör återinföra karensdagarna, därför att dessa skulle förorsaka en snedvridning av ekonomin inom sjukvården? Jag medger gärna att denna fråga ligger vid sidan av det ärende vi nu behandlar, men eftersom herr Biörck tog upp den i sitt anförande — låt vara parentetiskt — tycker jag att det fanns skäl att fråga vad herr Biörck menade. Jag har fått svaret att han inte accepterar Arbetsgivareföreningens linje. Men herr Biörck tycks likväl komma fram till att han av någon anledning står bakom det som Arbetsgivareföreningens utspel syftade till, nämligen ett återinförande av karensdagarna.
Herr talman! Jag är ledsen för att vi får en sådan här diskussion nu. Jag ställer mig alltså inte bakom Arbetsgivareföreningens yttrande — jag är inte tillfrågad av Arbetsgivareföreningen. Däremot tror jag att vi är ganska många inom sjukvården som — inför de ekonomiska begränsningar vi arbetar under, särskilt för de svårast sjuka i samhället — frågar oss hur avvägningen mellan olika poster inom en gemensam sjukvårdsbudget bör göras. Det är uteslutande från den synpunkten jag har berört denna fråga, och jag rekommenderar herr Karlsson att läsa professor Hoods artikel i Sydsvenska Dagbladet.
Herr talman! Jag skall med intresse läsa denna artikel, liksom jag med intresse här har lyssnat till herr Biörck. Men kvar står att herr Biörck inte har kommit ur det resonemang han fört. Jag vill än en gång fråga herr Biörck med anledning av hans parentetiska yttrande där han gjorde en skillnad mellan sjuka och sjukskrivna: Sjukskriver de svenska läkarna människor i onödan?

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 20 behandlas det massmarknadsutbud som vi benämner videogram. Den tekniska utvecklingen går snabbt. Man har från vissa håll befarat en explosionsartad utveckling av videogram men också menat att den på visst sätt kan bli ett hot mot ett utbud av god kultur. Som också Svenska kommunförbundet framhållit i sitt remissvar, har utvecklingen dock inte gått så fort som några befarat. Så har t.ex. försäljningsutvecklingen inte alls motsvarat de uppgjorda prognoserna. Den utredning som vår utbildningsminister nu aviserat kommer därför helt säkert att i lugn och ro få tid att diskutera, överväga och utarbeta en handlingsberedskap. Det är viktigt att understryka att videogrammen kan bli värdefulla medel för att sprida såväl information som kultur. Stora möjligheter finns att sjuka människor, som är bundna vid sin säng, liksom handikappade och äldre, som av någon anledning inte vill eller kan lämna sin bostad, genom videogrammen t.ex. kan få se god teater som de aldrig annars skulle kunna se. Folkrörelsegrupper kan också för en relativt liten penning erhålla information och diskussionsmaterial. Jag tänker t.ex. på våra kvinnoorganisationer, som har små ekonomiska möjligheter att skaffa fram det basmaterial man önskar. Inom utbildningen har vi redan en mycket god användning av videogrammen. Precis som SÖ säger, kommer de att kunna bidra till att göra undervisningen ännu mer stimulerande. Jag delar utskottets uppfattning om de uppgifter som utredningen skall gripa sig an. Ändå har jag tillsammans med några utskottskamrater gjort ett särskilt yttrande. Anledningen till detta är bl.a. utskottets skrivning om att utredningen skall föreslå åtgärder från samhällets sida för att påverka utvecklingen. Den påverkan kan enligt min mening endast få ske med stödjande medel, ej styrande. En levande kultur måste få utvecklas i frihet, men naturligtvis kan den t.ex. ekonomiskt stödjas av samhället. På det sättet blir det en indirekt påverkan. Utskottet talar vidare om kommersialismens negativa verkningar. Visst kan kommersialismen ha sådana, men lika negativt är det från liberal utgångspunkt om kulturutbudet monopoliseras. Det är riktigt med uttrycket påverka utvecklingen, om detta innebär att man garanterar ett fritt kulturliv utan enskilt eller samhälleligt monopol. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets. Videogram Videogram